Herr talman! Den viktigaste innebörden av valet var att socialdemokraterna inte bara sitter kvar i regeringen utan att regeringspartiet har förstärkt sitt mandatmässiga underlag. Det var också — och det bör klargöras även från vårt håll — en kraftig framgång i förhållande till det dåliga utgångsläge som regeringspartiet hade år 1966. Jag vill alltså inte på något sätt undanskymma den socialdemokratiska framgången. Dock vill jag också betona att valet också är en vacker hyllning till det gamla gardet inom den socialdemokratiska regeringen med Tage Erlander i spetsen som regeringschef sedan 20 år och finansminister Sträng vid hans sida. Å andra sidan var förskjutningen mellan det socialistiska blocket och den borgerliga oppositionen blygsam. De socialdemokratiska framgångarna hämtades i stor utsträckning från kommunisterna, och förskjutningen mellan blocken blev endast cirka 0,6 procent. Det kan ur denna synpunkt vara berättigat att ge valresultatet beteckningen »på stället marsch». Det skall också understrykas att den socialdemokratiska majoriteten över huvud taget är så knapp som den kan vara om man går till valmanskåren. Det är alltså fortfarande i stort sett bara halva svenska folket som står bakom den socialdemokratiska regeringen. Jag är också övertygad om att regeringen är medveten om detta och att det kommer att visa sig i regeringens framtida politik. Allmänpolitisk debatt Som vanligt är vi här i riksdagen alldeles för senfärdiga med en remissdebatt, den 13 november. Kommentarerna till valet har redan flödat genom pressen och i de offentliga talen. Därför kan jag fatta mig kort även på den punkten. Det har ibland hävdats att en av förklaringarna till valresultatet skulle ha varit ett alltför flitigt utnyttjande av halmhattar och att som vanligt uttalandenyioch broschyrer, olika för olika partier, inte varit så riktigt utformade och distribuerade som vore önskvärt. Man har som vanligt framhållit att politikerna sagt riktiga saker vid fel tidpunkt och felaktiga saker vid rätt tidpunkt. Man har också hävdat att den borgerliga splittringen underminerade de borgerliga partiernas gemensamma möjligheter att vinna framgång. Denna sista punkt vill vi inom högerpartiet gärna särskilt starkt understryka. Jag är helt övertygad om att om de borgerliga partierna hade funnit en form för ett gemensamt uppträdande före valet, så hade också valresultatet mycket starkt påverkats till deras förmån. Sådana här analyser kan vara allmänt riktiga iakttagelser och i en del fall också kloka bedömningar. Men det finns en sak som framstått som en mycket materiell faktor när det gäller valet som måste betonas, nämligen att valutgången också måste betraktas som en arbetsseger för det socialdemokratiska partiet. LO och SAP åstadkom denna gång en gigantisk kraftsamling som ledde till att regeringspartiet bakom sig kunde mönstra enorma ekonomiska och personella resurser. Jag tycker att man har anledning att peka på detta, eftersom regeringspartiet också försökte skapa ett intryck av att det var oppositionspartierna som hade de väldiga resurserna. Till yttermera visso påstod man att dessa resurser hämtades från den förkättrade s.k. storfinansen. Intressantare än att uppehålla sig vid analyser av ett val är det att diskutera framtiden, Den innehåller onekligen nu hösten 1968 många och stora frågetec ken. Vad var egentligen valets politiska innebörd? Vad får det för konsekvenser? Hur kommer regeringspartiet att utnyttja sin maktposition? Vad kan de borgerliga partierna göra? Vad blir det socialdemokratiska partiets eller regeringens motprestation till LO för den hjälp som den gav under valet?

En sak som emellertid är alldeles klar är att konsekvenserna av valresultatet innefattar risk för en försvagning av demokratin. De högt spända förväntningarna om ett regimskifte spräcktes ju. Den vitalisering av folkstyrelsen genom en växling vid makten, som så väl hade behövts, uteblev. Jag tror att det finns en viss risk för att många människor på den förlorande sidan kan komma att misströsta om sina möjligheter att göra sin röst hörd då det gäller samhällsangelägenheterna. Jag har också lagt märke till att frågan om demokratin har negativt intresserat åtminstone en person i den socialdemokratiska regeringen efter valet. Det är utbildningsminister Palme, som i ett anförande har hävdat att de borgerliga partierna i sina eftervalskommentarer har skildrat aktiviteten och intresset från väljarna i detta val som någonting negativt. Detta är, som så många andra uppgifter från utbildningsministern i valtal och på andra håll, inte överensstämmande med sanningen. Det är helt gripet ur luften. I själva verket har samtliga borgerliga partier under hela valet just betonat behovet av en vitalisering av demokratin, behovet av att så många människor som möjligt skulle inte bara delta i valet utan även efter valet försöka göra sin röst direkt hörd då det gällde demokratiska beslut. I själva verket upplever många män niskor i dag en maktlöshet och ett främlingskap i tillvaron. De etablerade, alltså den socialdemokratiska regeringen och de som stöder den, har blivit ännu mera etablerade. För många människor har möjligheterna därigenom minskat att bryta sig in. Men detta är också en följd av att vi här i landet i praktiken har kommit att få något av en enpartistat. Det finns därför uppenbarligen en risk, att många nödvändiga reformer för att åstadkomma en breddad och fördjupad folkstyrelse nu skjutes på framtiden. Regeringen måste därför redan nu ange riktlinjer för hur den vill att demokratin i samhället skall kunna bli mera levande, mera vitaliserad på ett sätt som leder till ett mera direkt inflytande från den vanlige medborgarens sida. Maktkoncentrationen och den försvagning av folkstyrelsen, som det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet lett till, har förstärkts av de centraliseringstendenser som ligger i den moderna samhällsutvecklingen. Frågan är nu om den socialdemokratiska regeringen är beredd att medverka till att på något sätt utjämna och fördela maktpositionerna och därigenom motverka de tekniska centraliseringstendenserna i samhället. På denna punkt upplever vi det inom högerpartiet som en klar skillnad mellan vår politik och socialdemokraternas. Regeringen har hittills intagit en förnöjsam attityd till dessa frågor. Man tycks vara till freds med den indirekta demokratin, den representativa demokratin, medan däremot strävandena mot en mera direkt demokrati hittills har motarbetats. Det mest typiska exemplet på detta är att vi trots diskussioner under hela 1950-talet och även under 1960-talet ännu inte har kommit ett steg längre när det gäller exempelvis folkomröstningar i både kommunala och statliga angelägenheter. En annan fråga som sammanhänger med dessa spörsmål är den risk som finns att den socialdemokratiska framgången leder till ett minskat hänsynstagande till oppositionen. Jag kan förstå att man kan känna en viss självsäkerhet och att man inte anser sig behöva ta hänsyn till vad andra människor säger. Ur den synpunkten finns det anledning understryka att socialdemokraterna visserligen har något över hälften av svenska folket bakom sig — men man har heller inte mer än något över hälften bakom sig.

Jag kan förstå uttalandet, ty de senaste årens resultat av den socialdemokratiska regeringspolitiken har vi kunnat avläsa i en ökad arbetslöshet, en urholkad konkurrenskraft och en svagare ekonomisk utveckling än vad vi tidigare har haft i vårt land. Det är många som har fått vidkännas sänkt löneoch levnadsstandard i förhållande till lönens reella köpkraft. Vi har också hela det stora låglöneproblem som herr Bengtson för en stund sedan tog upp här i kammaren. Mot denna bakgrund kan man alltså hålla med tidskriften Tiden om att valet inte bör ses som en förtroendeyttring för den förda politiken. Men var det då ens en förtroendeyttring för den kommande socialdemokratiska politiken, och vari består i så fall denna politik? Om jag fortsätter att läsa i Tiden finner jag att där säger man att man fått mandat att i praktisk politik ge konkret innehåll åt det näringspolitiska program som antagits av partiets två senaste kongresser. Är det verkligen på detta som väljarna har svarat? Vet i själva verket någon vad den socialdemokratiska nä Allmänpolitisk debatt ringspolitiken går ut på?

Jag vill inte fälla några andra omdömen om dessa punkter än att de icke överensstämmer med den förkunnelse det socialdemokratiska partiets representanter framförde under valet.

Nu har regeringen varit tvungen att dementera andra uttalanden av statsrådet Wickman, och det blir intressant att höra vad statsrådet Sträng säger på denna punkt. Men kvar står ändå frå gan vad regeringen skall använda makten och pengarna till. Avser den att fullfölja det hänsynstagande som den visat under senare år till de högljudda vänstergrupperna? Tänker den nu gå in för en kraftigare socialiseringspolitik? Skall den ytterligare söka styra kapitalmarknaden? Skall arvsrätten avskaffas? Skall arv och förmögenheter konfiskeras eller skall bostadsmarknaden ytterligare dirigeras? Spörsmålet om arv och förmögenheter bör ju finansminister Sträng vara särskilt inriktad på, och därför vill jag på denna punkt ställa en direkt fråga.

Det finns naturligtvis också anledning att undra över om regeringen inte tänker etablera en försonligare linje mellan statsmakterna och det privata näringslivet. Det finns vissa tecken, som tyder på detta på grund av uttalanden som regeringen har gjort vid konferenser med näringslivets företrädare efter valet. Vi har också kunnat inregistrera att det vid Arosmässan i Västerås skedde ett påtagligt närmande från näringslivets sida till regeringen. Frågan är då hur långt regeringen är beredd att ändra sin attityd till näringslivet.

även på denna punkt är frågetecknen många då det gäller den socialdemokratiska regeringen. Herr talman! Låt mig härefter gå över till de borgerliga partiernas Ssituation. Jag vill börja med att fastslå att dödläget måste brytas. Uttrycket är, som alla känner igen, hämtat från Ernst Wigforss. Han talade i en skrift på sin tid om ett dåtida parlamentariskt dödläge, som han från socaldemokratins synpunkt ansåg måste brytas. Ingen kan begära att den sittande socialdemokratiska regeringen skall åstadkomma en förändring bland de borgerliga partierna. Vi kan kräva av regeringen att den skall genomföra reformer som underlättar en levande och fördjupad folkstyrelse — något som jag tidigare har varit inne på — samt genomföra sociala och ekonomiska reformer. Men vi kan självfallet inte kräva att regeringen frivilligt lämnar makten ifrån sig eller ordnar upp situationen mellan de borgerliga partierna. Ansvaret för att bryta dödläget faller helt och hållet på oss själva inom den borgerliga oppositionen. Hur är då utgångsläget? De förskjutningar som skedde i valet inom borgerligheten måste betraktas såsom marginella. Vi kan inregistrera att centerpartiet blev störst —, och någon gång skall centerpartiet också vara störst. Folkpartiet gick tillbaka och högerpartiet noterade i stort sett status quo. Kvar står alltså, att vi alltjämt har tre ungefär jämnstora borgerliga partier, med andra ord ungefär samma situation som varit rådande under hela efterkrigstiden. Vi kan också konstatera att högerpartiets strävanden under många år att åstadkomma ett breddat och fördjupat borgerligt trepartisamarbete i själva verket är alltför välkänt för att behöva närmare belysas. Men vi vet också att tanken på en enad borgerlighet har rönt motstånd från centern och folkpartiet. Det är ingen hemlighet att vi efter 1966 års val med sikte på 1968 gjorde upprepade försök att få till stånd en mera enad borgerlig front. Vi gjorde upprepade ansträngningar för att få de andra partierna med på en gemensam regeringsdeklaration eller åtminstone ett gemensamt uttalande i regeringsfrågan. Det var, enligt vårt sätt att se, den logiska konsekvensen av vårt krav på att få till stånd en växling vid makten. Men vi vet också att socialdemokraterna hänsynslöst och skickligt utnyttjade den brist på en klart deklarerad vilja att samarbeta som fanns mellan de borgerliga partierna. Med andra ord misslyckades högerpartiet i sina ansträngningar att få till stånd ett sådant samarbete. Vilka slutsatser har vi anledning att dra av detta? Jag tror att jag klart kan säga ifrån att högerpartiet inte längre kan spela rollen av försmådd friare. Vi kan inte heller sitta och vänta på att opinionen för en partisammanslagning i mitten skall mogna inom de bägge partierna. I dag har dessutom centerpartiet både i denna kammare och i andra kammaren gjort deklarationer som pekar på att den mognadsprocessen är en mycket långvarig process. Högerpartiet måste med andra ord ta egna initiativ för att bidraga till att bryta dödläget. Det är mot den bakgrunden man skall se de initiativ som vi tagit efter valet, både i fråga om den nu pågående diskussionen inom högerpartiet om partiets namn och då det gäller vårt programarbete. Vi har helt enkelt — liksom centerpartiet gjorde på sin tid då det hette bondeförbundet — funnit det önskvärt att få ett namn som även i gängse språkbruk är bättre anpassat till den moderna och framstegsvänliga politik som högerpartiet stått för och allt framgent kommer att stå för. Men vi har också funnit det angeläget — och det är det viktiga — att ytterligare bredda och fördjupa vårt politiska arbete. Vad svensk politik i dag behöver är en starkare betoning av de mänskliga aspekterna på samhällsfrågorna. Vi har Allmänpolitisk debatt alla stark känning av det moderna samhällets kyliga problem, av de centraliserings-, koncentrationsoch effektivitetssträvanden som så lätt låter den enskilda människan komma i kläm. Lyckas vi inte hejda denna utveckling och tillgodose de mänskliga intressena mera, så får vi en än värre situation i morgondagens Sverige. Vi upplever också alla starkt ungdomens engagemang på en rad områden och framför allt dess engagemang mot det etablerade i samhället. »De etablerade» är bland annat den socialdemokratiska regeringen och de som stöder den = socialdemokratiska regeringen. Men vi upplever också engagemang av helt annan art och intensitet när det gäller de internationella frågorna, de fattiga ländernas nöd och befolkningsproblemen. Miljöförstöringen i vårt eget land och kravet på en mänskligare stadsoch bostadsmiljö är också frågor som andra än politikerna intresserar sig för. Det är därför naturligt att dessa problem måste vara morgondagens problem i dagens politik. Detta markerade vi under valrörelsen, och från högerpartiets sida kommer vi att fullfölja dessa frågor i riksdag och i de kommunala församlingarna. De initiativ som vi tar innebär naturligtvis inte någon brytning med våra tidigare strävanden att åstadkomma ett intimt samarbete med centerpartiet och folkpartiet. Vårt deltagande i ett samarbete med folkpartiet och centerpartiet kan och kommer dock att grundas endast på principen om att alla är likaberättigade parter. Jämlikhetskravet gäller även på detta område. Det är också möjligt att högerpartiets strävanden att nå samarbete måste finna nya former. Det är möjligt att vi hitintills i alltför stor utsträckning fixerats vid ett borgerligt blocktänkande, och det är möjligt — med hänsyn till den reaktion som mittenpartierna visat — att detta lett till bindningar som försvagat i stället för stärkt oppo sitionens handlingskraft. Utan tvekan har oppositionen som helhet också alltför lätt fastnat i de garn som det socialdemokratiska regeringspartiet knutit. Ett flerpartisystem är inget unikt för vårt land. Däremot är det unikt att ett och samma parti kunnat sitta vid makten oavbrutet under så lång tid. I länder med flerpartisystem skapas det parlamentariska underlaget i regel genom koalitioner mellan två eller flera partier. De partierna är inte lika i allt, utan de är varandra ofta ganska olika. De är inte överens i allt, utan de är i själva verket ofta ganska oense — åtminstone i oppositionsställning. Motiven för regeringsbildningarna varierar också i dessa länder, men det gemensamma är att koalitionsregeringarna följer de riktlinjer för problemens lösning som man har kommit överens om i ett koalitionsavtal, ett koalitionskontrakt. Denna form för samverkan bör beaktas som ett alternativ även för oppositionen i Sverige. Högerpartiet har visserligen konsekvent och ihärdigt arbetat för att redan i oppositionsställning söka få till stånd ett gemensamt trepartiuppträdande mot regeringen. Hade vi lyckats härmed, är det också mycket troligt att valresultatet för oppositionspartierna tillsammans blivit långt bättre än det nu blev. Genom centerpartiets och folkpartiets motstånd mot en bindande samförståndslösning med högerpartiet sköts dock denna tanke i sank. Är emellertid mittenpartierna nu, efter valet, beredda att ta upp ett resonemang med oss, där man utgår ifrån att högerpartiet och högerpolitiken har sin givna plats i ett sådant samarbete, är vi naturligtvis beredda att arbeta för att nå konkreta och fruktbärande resultat. Några tecken på ett sådant närmande från mittens sida har emellertid inte kommit till synes i dag. Jag säger detta inte minst mot bakgrunden av centerpartiets gruppledare i denna kammare avvisande yttrande för någon timme sedan. I avvaktan på en sinnesförändring i detta avseende kommer högerpartiet självfallet att forma sin politik utifrån egna ideologiska och praktiska samhällssynpunkter, för att därmed både markera och stärka oppositionen mot den socialdemokratiska regeringen. Vi bygger därmed också under en naturlig koalitionsuppgörelse den gång vi tillsammans får majoritet i valmanskåren. Vi är beredda att förhandla, vi vill förhandla och överlägga. Men vi kräver respekt för våra ståndpunkter och avvisar självfallet allt dumt tal om att oppositionens politik — gärna utformad genom ett skuggkabinett — inte skulle innehålla betydande inslag av högerpolitik. Herr talman! Låt mig härefter gå över till att säga något om utrikespolitiken. Situationen i Europa och världen i övrigt kännetecknas på allt fler håll av en växande villrådighet och osäkerhet. Utvecklingen har inte minst på senaste tiden präglats av tendenser som ger anledning till eftertanke; detta gäller i Europa både de västra och de östra delarna. Inom EEC tycks villrådigheten öka. Det föreligger motsättningar om hur den fortsatta ekonomiska integrationen inom EEC självt skall gestaltas. Den tidigare oenigheten om hur man skall förhålla sig till de utomstående länder, som på ett eller annat sätt vill vara med om att som medlemmar i EEC bygga ut den europeiska ekonomiska gemenskapen, är oförändrad. Inom NATO möter man på det militära området samma bild av förvirring och minskad förmåga att samarbeta. Inte minst mot bakgrunden av de omfattande sovjetryska truppförflyttningarna i samband med ockupationen av Tjeckoslovakien framstår situationen inom NATO som högst oroväckande. Även i östra Europa präglas läget av nervositet och förvirring. Alltsedan den tjeckoslovakiska krisen slog ut i full blom i december förra året har Sovjetunionens ledning gett åtskilliga bevis på att den egentligen inte vet hur den skall få bukt med den farligt smittsamma frihetslängtan, som bara på några månader förändrade hela det gamla ledargarnityret i Tjeckoslovakien och där skapade en helt ny situation. Vad som under detta år hänt i Tjeckoslovakien har överallt i det kommunistiska Östeuropa, och inte minst i själva Sovjetunionen, skärpt motsättningarna mellan de grupper som håller på det gamla despotiska, centraldirigerade systemet och de människor som vill skapa större frihet och trygghet för den enskilde. Det pågår i alla kommunistiska länder en ständig dragkamp mellan dem som fortfarande tror på ett hårt statligt tvångssystem och dem som vill luckra upp detta tvång och steg för steg ersätta detta med en friare, en humanare form för mänsklig samlevnad. Många omständigheter, inte bara känslomässiga utan också rent ekonomiska förhållanden, talar för att denna dragkamp mellan frihet och tvång under de närmaste åren kommer att ytterligare tillspetsas. I dag kan ingen förutsäga vart denna dragkamp skall leda. Inom överskådlig tid kan vi, precis som i Tjeckoslovakien, få uppleva nya bakslag för dem som för frihetens talan. Utvecklingen kan också inom vissa länder leda till — vilket är fallet i Jugoslavien — en gradvis ökad demokratisering av förhållandena och till en mer oberoende ställning från vissa öÖststaters sida gentemot Moskva. Under alla förhållanden måste man emellertid räkna med att vad som skett och sker i Tjeckoslovakien starkt kommer att påverka utvecklingen i hela östra Europa. Det är också alldeles tydligt att Sovjetunionen själv räknar med ökad oro och ökade svårigheter inom sin intressesfär. Härpå tyder framför allt Sovjetunionens militära dispositioner. De har inte bara till syfte att hålla tjeckoslovakerna i schack utan utgör också ett direkt hot mot sådana länder som Jugoslavien, Rumänien och Ungern. Ett ytterligare och viktigare tecken på Sovjets attityd är den s.k. Moskvadoktrinen, som förkunnades i en artikel i Pravda den 26 september, som sedan ytterligare utvecklades av utrikesminister Gromyko i FN och som i går ytterligare underströks av Bresjnev. Moskvadoktrinen går kort och gott ut på att kommunistländerna tillsammans anses bilda ett socialistiskt samvälde. Som medlemmar av detta välde skulle de inte ha rätt att upprätta kontakter med utomstående länder utan Moskvas direkta eller indirekta godkännande. Omvänt anser man tydligen, att om utomstående länder försöker upprätta förbindelser med någon medlem av det socialistiska samväldet, som går utanför den av Moskva uppdragna ramen, så skulle detta kunna äventyra lugnet och freden. Det innebär med andra ord att Moskva under de senaste månaderna både i teori och i praktik klart fastställt sin roll som utrikespolitisk dirigent i det östeuropeiska blocket. Härmed har jag berört några drag i den europeiska utvecklingen som onekligen stämmer till eftertanke och väcker oro. Jag har avsiktligt begränsat mig till denna världsdel. Vad kan vi då göra? Kan vi i Sverige över huvud taget göra någonting för att stödja sådana tendenser som syftar till att utjämna motsättningarna, att främja samarbetet och att stärka freden? Kan vi göra någonting för att motarbeta sådana tendenser som enligt vår mening kan få farliga och äventyrliga verkningar? Det är klart att vi kan göra åtskilligt om vi verkligen vill, och frågan är om vi inte kan göra mer än vad som nu sker. Vårt agerande måste naturligtvis vila på den svenska neutralitetspolitiken. Å andra sidan ger vår neutralitetspolitik oss särskilda förutsättningar att funge ra som en utjämnande faktor mellan öst och väst. Frågan är om inte neutraliteten just kräver att man ständigt söker bygga ut goda kontakter åt alla håll. Balansen kräver emellertid att dessa kontakter förenas med kritik i de fall vi anser sådan motiverad. Under lång tid har den svenska regeringens anhängare i Sverige, framför allt de mera vänsterradikala elementen, successivt skärpt sin kritik mot de västeuropeiska och amerikanska staterna. Man har funnit odemokratiska inslag i t.ex. det amerikanska samhället, i Frankrike och på andra håll och förbundit dessa med det s.k. kapitalistiska systemet. Å andra sidan har, trots grovheterna i framställningssättet, icke våra kontaktytor västerut minskats. Frågan är om det inte är på tiden att samma attityd intas gentemot Sovjetunionen och de många öststater, där vissa grundläggande frioch rättigheter enligt vårt sätt att uppfatta demokratin trampas under fötterna.

Demokratin med sin lära om enskilda människors frihet och trygghet har den största genomslagskrafien vid en konfrontation mellan demokrati och diktatur. Det är inte det fria demokratiska samhället utan det kommunistiska tvångssystemet som i längden kommer att urholkas. Det är alltså enligt min mening demokratins sak, som i det långa loppet tjänar på konfrontation mellan öst och väst. Sverige bör därför medverka till att öka kontakterna mellan länderna i västra och östra Europa. Härigenom kom mer de tendenser till demokratisering och humanisering av förhållandena, som otvivelaktigt håller på att växa fram i de kommunistiska östländerna, att befrämjas. Och vårt land bör tack vare sin neutrala ställning, genom kontakt och genom kritik, ha särskilda förutsättningar att påverka utvecklingen i detta avseende.

Herr talman! Jag skall egentligen inte replikera herr Holmberg. Jag vill bara notera en skillnad mellan de anföranden herr Bengtson och jag höll å ena sidan och herr Holmbergs anförande å andra sidan. Vi andra tycker väl att den situation, som inträffat då vi under ett val icke har lyckats åstadkomma ett maktskifte, framför allt borde föranleda att vi funderar på vad vi själva skall göra och vilken kritik vi kan rikta mot regeringspartiet, som vann. Herr Holmberg ägnade en betydande del av sitt anförande åt att tala om för oss andra i oppositionen hur vi borde uppträda, och det får man givetvis göra — det brukar jag också göra ibland. Jag tycker dock inte precis att det var den rätta platsen i detta sammanhang. Sedan vill jag notera att herr Holmberg talade om att högern nu skall föra en »mer markerad högerpolitik». Detta skulle, herr talman, ske under beteckningen samlingspartiet eller något liknande. Jag tyckte inte att det gick ihop.

Herr talman! Det var ett alldeles riktigt påpekande av herr Dahlén. Vi har hållit tre olika anföranden. Förutsättningen har säkert inte varit att de skulle vara identiska. Inte heller herr Dahléns och herr Bengtsons anföranden var identiska. De bröt sig ganska markerat när det t.ex. gällde inställningen till mittensamverkan. Men det är en sak som jag inte vill gå in på närmare. Min grundtanke, herr Dahlén, är att de borgerliga partierna inte har någon anledning att kritisera varandras politiska ställningstaganden. Jag är övertygad om att vi alla, vare sig vi kallar det för högerpolitik, folkpartipolitik eller centerpartipolitik, intar våra politiska ståndpunkter utifrån kravet att tillgodose människornas önskemål. Vi har ingen anledning att kritisera varandra. Däremot gick jag in på frågorna om hur vi skulle kunna etablera ett konstruktivt samarbete, som under alla omständigheter behövs för att vi skall stärka vår gemensamma kraft i oppositionsställning och bygga under för ett kommande val, som vi ju hoppas skall leda till regeringsskifte. Det var den frågan jag behandlade.

Herr talman! Jag skall till skillnad från mina företrädare i talarstolen hålla mig inom Sveriges gränser. Jag skall alltså inte göra någon utrikespolitisk exposé. Samtliga talare har här kommenterat valresultatet och naturligtvis beklagat utgången. För min del anser jag att utgången av valet är ganska naturlig mot bakgrund av valrörelsen och mot bakgrund av den argumentation som de borgerliga partierna har fört fram. Herr Holmberg talade om socialdemokratins resurser. Det är självklart att socialdemokratin har resurser, men jag skulle väl tro att de borgerliga partierna tillsammans har haft större ekonomiska resurser än socialdemokratin.

Jag har läst i borgerliga tidningar att socialdemokratin har »piskat fram» Allmänpolitisk debatt reserverna av folket ute på arbetsplatserna. Det är faktiskt så att folk inte låter sig piskas fram till ett val om de inte själva vill det. Den aktivitet som har funnits vid det val, som har ägt rum, har vuxit fram på det lokala planet, och det har faktiskt inte behövts någon påverkan i detta avseende. Orsaken härtill är naturligtvis att söka i de borgerligas mycket splittrade attityd och i den politik som man trodde att de borgerliga ville förorda. Som jag bedömer saken har den utslagsgivande frågan för väljarna varit oron för sysselsättningen. Sysselsättningen har också varit den stora fråga i valrörelsen, om vilken de borgerliga fört ett mycket positivt resonemang. Men väljarna har icke vågat lita på att de borgerliga i regeringsställning skulle föra en bättre politik i detta avseende än vad socialdemokratin har gjort. Självfallet är valutgången en överraskning för alla, även för socialdemokratin, ty även om man visste att aktiviteten var mycket hög, vågade säkert ingen räkna med ett sådant valresultat. En orsak till detta är, som jag redan sagt, aktiviteten. Men jag tror att en orsak också är att socialdemokratin denna gång haft god hjälp från de borgerliga partierna. Utan den politik som de borgerliga partierna förde under valrörelsen skulle utgången av valet för socialdemokratin inte ha blivit så strålande som den nu blev. Men detta valresultat innebär naturligtvis också för den socialdemokratiska regeringen och socialdemokratin som helhet ett ökat ansvar. Jag tänker då helt på den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen i framtiden. Vi har en sysselsättning som just nu är hög. Vår registrerade arbetslöshet, procentuellt om vi ser det över hela landet, är ganska låg. Men ändå är arbetslösheten för stor, främst i vissa regionala områden där industrialiseringen inte är så utvecklad som i andra delar av landet. Till detta kommer att allt större kategorier av medborgare sö ker sig till arbetsförmedlingarna till skillnad mot vad tidigare var fallet, för att man vet att det är genom arbetsförmedlingarna, genom arbetsmarknadspolitiken, som man kan få den hjälp som samhället ställer till förfogande. Låt mig upprepa vad jag i ett annat sammanhang sagt tidigare i år! Jag har sagt att under den socialdemokratiska regeringens hela existens har en fråga varit den dominerande, nämligen sysselsättningsfrågan. Jag går så långt att jag säger att sysselsättningsfrågan under de senaste 30—40 åren varit den största inrikespolitiska fråga vi haft. Min tro är att den även för framtiden kommer att förbli den stora inrikespolitiska angelägenheten. Jag vågar säga detta, emedan det som sker inom svenskt näringsliv just nu tyder på en sådan utveckling. Den strukturella omdaningen som vi mycket väl känner till från de senaste åren är ingen övergående företeelse i svenskt samhällsliv. Den kommer att fortsätta. Vi kommer att få uppleva hundratals företagsnedläggelser, sammanslagningar och allt vad det heter varje år under den framtid som vi kan överblicka. Det är en utveckling som ur ekonomisk synpunkt tvingar sig fram, en utveckling som även internationellt måste anses som ganska naturlig. Därmed ställs betydligt större anspråk än förr i världen — om jag får använda det uttrycket — på den politik som förs. Här kommer arbetsmarknadspolitiken in i bilden, naturligtvis i första hand. Möjligheterna att lösa alla dessa frågor enbart med <arbetsmarknadspolitiska medel är emellertid begränsade. Om svårigheterna blir så stora som dem vi upplevt under 1967 och 1968, så räcker inte enbart traditionella arbetsmarknadspolitiska medel till, utan då krävs ytterligare åtgärder för att man skall kunna lösa de problem som uppstår. Därför har jag stora förhoppningar på den verksamhet, som man inom regeringen kommer att bedriva i det nya departementet som skall upprättas för ekonomin. Självklart skall man inte ställa förhoppningarna så högt att alla frågor därmed skall kunna lösas. Här kommer naturligtvis den industriella aktiviteten in i bilden, och även där måste samhället spela en betydande roll. I sitt anförande nyss gick herr Bengtson, som jag fattade det, mycket starkt emot statlig företagsamhet över huvud taget. Jag tror att det är fel att göra det. Vi kommer att få uppleva statlig företagsamhet i framtiden i högre grad än vad vi hittills varit med om, och det är samhällsutvecklingen som framtvingar det. Vi kommer att få ett större antal blandägda företag, som styrs både av privata intressenter och av samhället. Men det blir också ett större antal helt samhällsägda företag, som styrs antingen av kommuner eller av staten. Varför? Jo, det är nödvändigt om vi vill att sysselsättningen skall kunna upprätthållas. Ta exempelvis de regionala områden, som med lätthet skulle kunna räknas upp, där vi i dag vet att privat företagsamhet icke under några förhållanden är villig att etablera sig. Man skulle icke vara villig att etablera ett företag eller en del av ett företag inom vissa områden i detta land, fastän det är uppenbart att många av dessa områden ur samhällelig synpunkt kräver en industrialisering av något slag. Då är den enda lösningen att samhället gör de insatser som krävs. Att som herr Bengtson vara en så definitiv motståndare till att samhället på det industriella eller andra näringspolitiska områden skall rycka in och göra insatser, det måste vara felaktigt. Man har gjort den här upptäckten i många länder före oss, länder som av tradition är klart borgerligt och konservativt styrda.

Se på Italien, Västtyskland och Frankrike inte minst, och ni skall upptäcka att samhället i dessa frågor där spelar en långt större roll än vad det gör i vårt land. För min del framstår det som ganska naturligt att samhället på det näringspolitiska området måste göra praktiska insatser, allt i syfte att ge det svenska folket en så god försörjning som möjligt och att kunna hålla sysselsättningen uppe på en hög nivå. För närvarande är konjunktursituationen den, att den försvagning som vi upplevde främst under år 1967 nu går åt andra hållet. Konjunkturen i dag är betydligt bättre än för ett år sedan, men den är ändå icke tillfredsställande. Den konjunkturförbättring vi upplever, som tar sig uttryck i högre produktion, högre produktivitet och en ökande utrikeshandel, är naturligtvis tillfredsställande. Men konjunkturförbättringen är ganska splittrad. Vi kan konstatera att inom vissa områden och inom vissa slag av industrier upplever man en klar konjunkturförbättring, medan man inom andra områden icke gör det — där är det snarare tvärtom. För basindustrierna har det skett en förbättring, men den samlade skogsindustrin har alltjämt svårigheter att brottas med, även om tecknen på den allra senaste tiden tyder på förbättringar i olika avseenden. Vår förhoppning är att detta skall fortsättas. Under denna tid har svensk industri utnyttjat tillfället att rationalisera på så sätt, att man kunnat göra sig av med folk. Där har vi en del av den besvärande arbetslöshet, som vi alltjämt brottas med. Men den omfattande rationaliseringen, som är en del av den strukturella omdaningen, har inneburit att vi för detta år kommer att få en ökning i vad vi benämner produktivitet som är högre än den vanliga. Arbetsresultatet per arbetstimme kommer att ligga kanske 7 eller 8 procent högre än fö Allmänpolitisk debatt regående år. Detta måste även vid internationell jämförelse betecknas som ett mycket gott resultat. Men vi kommer också detta år att få en betydligt bättre situation i vår utrikeshandel. Vi kommer att få en betydande ökning av exporten; även om årets början visade svaghetstecken kommer slutresultatet att bli bra.

Om priserna är oförändrade svarar detta mot ungefär samma volymsiffra. I så fall är vi i detta avseende betydligt bättre ställda än tidigare. Självklart finns det dock veka inslag i den konjunktur vi har. Det gäller främst investeringsområdet. Det är omvittnat av mina företrädare i talarstolen, att investeringsintresset är för lågt, framför allt då det gäller byggnader. Jag vill understryka att investeringarna inom näringslivet borde vara större. Emellertid tror jag man kan finna en orsak till det svaga investeringsintresset i att lönsamheten på gjorda investeringar under 1967, eller under den konjunktursvaga perioden, har varit lägre än tidigare, och framför allt lägre än man inom näringslivet bedömer att den borde vara. Eftersom 1968 ur företagsekonomisk synpunkt kommer att uppvisa bättre resultat än 1967, kanske till och med betydligt bättre i varje fall inom vissa branscher, kommer väl investeringsintresset också att öka. Det är allas vår förhoppning. Risken är emellertid, att investeringsintresset helt plötsligt blir alldeles för stort. Då blir det omöjligt för samhället att tillgodose alla de krav som inställer sig. Vi har fått uppleva detta tidigare, då konjunkturen vänt uppåt mycket snabbt och risken för en överhettning varit uppenbar. I dag är den splittrade konjunkturen sådan, att vi har en arbetslöshet på vissa områden.

Det är klart att detta innebär svårigheter i den praktiska politiken. Här ställs ju utomordentligt stora krav på arbetsmarknadspolitiken, så att det blir möjligt att utnyttja den lediga arbetskraft som finns inom vissa regionala områden. Det finns där betydande reserver att tillgå av både män och kvinnor. Den utveckling som nu äger rum mot en bättre konjunktur vill vi naturligtvis skall fortsätta, ty det ger oss bättre möjligheter att tillgodose alla de eftersatta behov som nu finns och som vi undan för undan vill tillgodose. Att det finns sådana eftersatta behov råder ingen tvekan om. En av de föregående talarna har här talat om jämlikhet. Jag skall inte gå in på det resonemanget i dag, men det är många aspekter på detta problem som nu är aktuella. Däremot vill jag — även om det får ske kortfattat — anknyta till vad herr Bengtson yttrade om de låga lönerna. Vad fackföreningsrörelsen i år sätter sitt hopp till är att kunna göra någonting just för de lågavlönade. Jag hoppas att herr Bengtson då har klart för sig, att det kommer att drabba ett industriområde som står hans parti mycket nära, ett industriområde som kan sägas till sin helhet vara ett utpräglat låglöneområde. Jag tänker på skogsindustrin. Då skogsindustrin redan tidigare har problem att brottas med ur avsättningssynpunkt och ur prissynpunkt — i fråga om priserna på exportvaror — är det självklart att företagen inom den branschen kommer att möta ökade svårigheter. Det hoppas jag herr Bengtson har klart för sig. Herr Bengtson talade nu enbart om de statsanställda, men låglöneproblemet är inte ett problem som är att hänföra till vissa områden eller vissa branscher, utan det finns nära nog överallt i det svenska näringslivet. Det är det som vi gärna tar itu med nu. Det utspel som fackföreningsrörelsen har gjort kan gott betecknas som moderat ur ekonomisk synpunkt, men det siktar just på dem som bäst behöver en förbättring. Vi menar att detta skall man den dag en uppgörelse träffas också ta hänsyn till bland dem som befinner sig i inkomstlägen där behoven inte kan betecknas som trängande. Jag skulle vilja säga att låglöneproblemet inte till sin helhet, men till stor del är ett rent socialt problem i det svenska samhället. Vill vi tillgodose de mest trängande behoven i det avseendet, tvingas både samhället, andra löntagargrupper och företagare att ta hänsyn just till den sociala sidan av frågeställningen. Vi kommer att arbeta för detta, men när man kommer till förhandlingar inställer sig naturligtvis omedelbart frågan om den ekonomiska stabiliteten i vår ekonomi. Jag kan inte tänka mig att någon löntagare principiellt har fördel av ett fortlöpande försämrat penningvärde, framför allt om försämringen fortgår i hög takt. Det kan därför utan reservation sägas, att de som är löneanställda har stort intresse av stabilitet i ekonomin, ty detta gynnar den reella löneutvecklingen bättre än om det blir — som vi under vissa tidsperioder haft här i landet — en stark försämring av penningvärdet. Innevarande år illustrerar just den situationen. Innevarande år kommer att betyda, om jag nu håller mig till industrin, en mindre löneökning än vi noterat på många år. Den samlade löneökningen inom industrin kommer att ligga på drygt sex procent, och det är alltså en lägre siffra än vi upplevt någon gång tidigare. Med hänsyn härtill ligger det kanske nära till hands att säga, att löntagarna då har fått för litet, och en del kanske också säger att löntagarna har fått försämrad reallön. Har de fått det eller kommer de att få det under 1968? Vi har försökt att så långt som möjligt få svar på den frågan med ledning av statistiskt material och annat material, och vi har kommit till det resultatet, att 1968 kommer för löntagarnas del ur reallönesynpunkt att bli ett av de bästa åren efter kriget. Om de siffror, som vi nu har fått fram, visar sig vara riktiga, kommer reallöneförbättringen för 1968 att bli cirka 4 1/4 procent. Däri ligger då också en del som är kompensation för arbetstidsförkortningen, men det är ju också en förbättring. Detta kommer att bli resultatet av 1968 inom den samlade industrin, trots att det har skett en lägre nominell löneökning än som ägt rum under många år här i landet. Och varför? Jo, helt enkelt därför — och det har väl de ärade kammarledamöterna redan klart för sig — att prisutvecklingen har kunnat hållas inom snävare gränser än som varit möjligt tidigare.

Mot denna bakgrund vill jag på nytt säga att vi önskar att få en så stabil utveckling i ekonomin som möjligt, ty detta ger det bästa resultatet för dem som skall få sin försörjning av svenskt näringsliv som löntagare. Jag vill framföra dessa synpunkter i detta sammanhang, ty jag tror att dessa frågor under de kommande vintermånaderna spelar en mycket stor roll i den offentliga debatten.

En sådan utveckling skulle emellertid ge de löneanställda en minst lika god reell löneförbättring, som skulle kunna erhållas om man valde att följa någon annan väg. Dessa ting är av väsentlig betydelse och utgör en del av den svenska samhällsekonomin. Jag tror att regeringen — ja, hela socialdemokratin — har ett större ansvar nu, i den situation som uppkommit efter höstens val, men frågan är om inte ansvaret borde vara större även på den borgerliga sidan. Jag har fått intrycket att de borgerliga talarna här i dag har upprepat vad de sagt i valdebatterna. De håller fast vid samma politiska ställningstaganden som de förfäktade då. I varje fall i TV:s avslutande partiledardebatt demonstrerades på ett naket sätt den splittring som råder mellan de borgerliga partierna inbördes och naturligtvis mellan de borgerliga partierna å ena sidan och regeringspartiet å den andra. Det senare är ju mera förklarligt. Jag tror att väljarna i det här landet kan vara tacksamma över en sak i fråga om valresultatet, nämligen att vi icke fick en borgerlig regering. Var skulle vi ha stått i dag, herr talman, med en borgerlig regering utan politik?

Jag väntar mig nu ingenting annat än att de reformer i olika avseenden, inte minst på det näringspolitiska fältet, som kommer att presenteras undan för undan, kommer att föranleda politiska motsättningar, ty jag utgår ifrån att allt icke kommer att stämma överens med borgerlig ideologi.

Herr talman! Herr Geijer berörde betydelsefulla saker, och jag skall ge om inte direkt en replik så kanske en kommentar. Herr Geijer instämde nämligen till stora delar i det anförande som jag hållit i dag, och det är känt att Landsorganisationens och centerpartiets åsikter ofta sammanfaller. Eftersom herr Geijer nämnde slutdebatten i TV, kanske jag får erinra om vad herr Hedlund sade vid det tillfället och herr Geijers samstämmighet. Jag skall emellertid först bestyrka en del av vad herr Geijer sade om socialisering och statliga företag, och jag nödgas citera ett par meningar som jag framfört tidigare. Jag sade så här: »I fråga om de svenska statsföretagen vill jag alls inte klandra en del av dem, som inte går med förtjänst, i den mån de fyller en social uppgift eller de behövs i en bygd där sysselsättningsmöjligheterna är få. Basinvesteringar och samhällsdrivna företag som ger sysselsättning är nödvändiga inom vissa områden med brist på arbetstillfällen.» Är det någon skillnad mellan vad herr Geijer sade och vad jag sade? Jag fortsatte senare: »Det behövs samarbete mellan stat och enskilt näringsliv och det kan ibland behövas direkta statliga produktionsinsatser.» Vad är skillnaden? Jag sade ytterligare: »Den huvudsakliga uppgiften för samhället är att skapa förutsättningar för de enskilda människorna att utveckla sina initiativ, men det bör inte hindra etablerandet av statliga företag då detta är nödvändigt för lösandet av sysselsättningsfrågorna i en region.» Vilken är skillnaden, herr Geijer, mellan mitt anförande och herr Geijers? Herr Geijer säger i annat sammanhang, att Sverige har det största antalet privatföretag av något land i världen. Det är sant, herr Geijer, men så har Sverige också den nära nog högsta levnadsstandarden av något land i världen. Jag är helt enig med herr Geijer om nödvändigheten av att ägna sysselsättningsfrågorna den största uppmärksamhet. Herr Geijer nämnde, att skogsindustrin skulle komma att drabbas särskilt mycket. Ja, jag är medveten om detta, och jag tror att herr Geijer och alla bör vara väl medvetna om vilka konsekvenser detta kan få, eftersom skogsindustrin är vår största exportnäring. I den delen förekommer alltså inte någon polemik mellan herr Geijer och mig. Men herr Geijer är även politiker, och jag kanske kan få avsluta min replik med att säga någonting om den saken. Herr Geijer sade, att man inte behövde driva fram några väljare, eftersom de kom fram självmant ändå. Man kan då inte undgå att ställa sig frågan: Varför behövdes så oerhört många LO-miljoner i valet? Eftersom det har varit så mycket tal om detta och vi nu har Landsorganisationens ordförande här skulle jag vilja fråga: Hur stora var bidragen från LO och även de lokala fackorganisationerna? Vi fick aldrig något besked härom under valrörelsen. Herr Geijer framhöll att man underlät att rösta på de borgerliga partierna därför att man inte trodde att de skulle kunna föra en bättre politik. Ja, jag får säga att vi ju inte har några erfarenheter av att man inte röstade på centerpartiet, och vi har drivit samma politik både före och efter valet. I fråga om de lågavlönade råder det inte någon oenighet mellan herr Geijer och mig, men det råkade bli så att jag talade först och mycket utförligt tog upp de lågavlönades problem. Därför har jag inte velat kalla detta mitt anförande för en replik, utan mera en kommentar till herr Geijers anförande.

Herr talman! I den del av herr Geijers anförande som hänfördes till vad herr Geijer kallade »fackliga bedömningar» av vår ekonomi, vår sysselsättning, vår produktion och vår produktivitet är jag beredd att i huvuddelen helt och hållet instämma. Men herr Geijer lämnade ett stort frågetecken på en punkt, nämligen när det gäller det s.k. »veka inslaget» i dagens ekonomiska bild, industrins lönsamhet och framför allt det bristande intresset för en ökning av industrins investeringar.

Hur ställer sig regeringen till kravet att med investeringsstimulerande åtgärder av både kortfristig och långsiktig natur öka investeringsintresset? Vad anser regeringen om kravet på borttagande av energiskatten och punktskatterna, uppskjutning av arbetsgivaravgiften, förbättrade avskrivningsmöjligheter för investeringar och, inte minst, företagsskatteutredningens förslag om nya avskrivningsregler för byggnader och markanläggningar? Den avvägning som måste göras mellan dessa förslag och kravet på en samhällsekonomisk balans är en avvägning, som regeringen måste göra. Därför förväntar vi oss att regeringen genom sin finansminister också ger en antydan om hur regeringen på denna punkt vill ha eller tänker sig politiken utformad. När därför herr Geijer slutar sitt anförande med en liten politisk betraktelse om att de borgerliga partierna »saknar politik», så finns det all anledning för högerpartiet att returnera "påståendet. Det är socialdemokratiska partiet och den socialdemokratiska regeringen, som nu måste krypa upp ur sitt gryt och ange vilken politik man egentligen tänker föra.

Herr talman! Herr Geijer erkände att socialdemokratin i valrörelsen hade haft större personella resurser än de andra partierna. Detta är alldeles riktigt. En av anledningarna var ju att personer anställda av fackliga arbetarorganisationer avdelades inte till att sköta dem utan till att syssla med politik. Givetvis har dessa fackliga organisationer rättighet att göra så, men jag noterar med intresse att tjänstemännens organisationer betackar sig för sådana metoder. Jag har alltid haft svårt att förstå, att socialdemokraterna inte inser att detta rymmer en fara för dem. Herr Geijer talade i allmänna ordalag om statlig verksamhet. Det finns ingen möjlighet och ingen anledning för mig att polemisera mot hans uttalanden eftersom de var så allmänna. Men jag vill ställa en fråga till herr Geijer i detta sammanhang. Jag tycker att svaret är självklart, men med tanke på den debatt som fördes under valrörelsen tror jag att det vore bra att få ett svar här: Skall dessa företag vara lönsamma och drivas med tanke på att ge vinst, eller skall man tänka sig statssubventioner och en liten halvdan karaktär när det gäller dessa företag? Herr Geijer tycker säkerligen att svaret är självklart, men jag är övertygad om att många, som hörde en del inlägg från socialdemokraternas sida i valdebatterna, inte anser att svaret är så självklart. Herr Geijer frågar också vilken politik en ny regering skulle ha fört. Ja, herr Geijer, den skulle bl.a. ha tagit de initiativ för en bättre sysselsättning som vi krävde under hela våren och i valrörelsen. Herr Geijer förde fram dem från sina utgångspunkter men ville givetvis inte gärna säga, att vi hade samma uppfattning — och det må så vara. Men en ny regering skulle redan i dagens läge, det är jag övertygad om, ha gjort mer för att öka sysselsättningen än vad den nuvarande socialdemokratiska regeringen har gjort.

Herr talman! Om jag börjar med herr Dahléns replik så är det ganska självklart att företagen måste kunna gå ihop, och jag tror inte att någon inom socialdemokratin har en annan uppfattning. Eljest rycker man ju undan hela grunden för de olika företagens existens. Men det finns många exempel på privata företag som gärna vill att deras affärer skall gå ihop tack vare anslag och bidrag i olika former från det svenska samhället. Också en sådan företagsamhet är det i längden omöjligt att driva. Det är ganska naturligt att företagen måste ha en sådan bas att de kan vara ekonomiskt självbärande. Herr Dahlén hänvisade till att folkpartiet, eller mittenpartierna, hade tagit så många initiativ. Ja, det är klart att man tagit en väldig mängd initiativ — det är t.o.m. svårt att hålla dem riktigt isär. Ett initiativ som man kom med i valrörelsens elfte timme gällde hur sysselsättningen skulle kunna klaras under vintern. Det trumpetades ut i TV och radio, vid en presskonferens osv. Vi frågade oss vad man egentligen avsåg. Som jag sade i TV-debatten omedelbart före valet bad jag en av mina medarbetare att gå till den där presskonferensen och fråga litet om saken. Han ställde frågor som hade med sysselsättningen att göra men kunde icke få svar, därför att de som stod för presskonferensen inte kunde ge besked om vad man själv hade skrivit. Det var ett hastigt hopkommet dokument som delvis byggde på redan vidtagna åtgärder och delvis byggde på sådant som inte riktigt överensstämde med verkligheten. Sådana initiativ blir man naturligtvis skeptisk emot. De initiativ som folkpartiet huvudsakligen har presenterat har icke utgjort lösningar när det gäller sysselsättningsfrågorna. De bästa initiativen har utgjorts av de praktiska utspel och beslut som regeringen har presenterat — inte bara nu utan vid många tillfällen tidigare — på grundval av förslag som fackföreningsrörelsen har utarbetat och som vi gemensamt har diskuterat fram.

Jag skall sluta med att svara på en fråga som herr Holmberg ställde litet polemiskt i sitt första inlägg.

Herr talman! Låt mig pliktskyldigt börja med att framföra ett vördnadsfullt tack för de gratulationer till valresultatet som har framförts från denna talarstol i de tidigare inläggen. Även om jag är på det klara med att det mera är en läpparnas bekännelse och att det är lång distans till hjärterötterna i dessa deklarationer — det vore kanske för mycket att begära annat i fråga om det sista — tar jag det ändå som ett uttryck för det sportmanship som kanske saknades i litet för stor utsträckning före den 15 september. Det har på sina håll i den allmänna debatten om valutgången getts långa vetenskapliga och ibland sofistikerade förklaringar av orsakerna till att valresultatet blev det som vi kunnat avläsa. Enligt mitt sätt att se behövs det inte särdeles många och långa förklaringar för att förstå väljarnas förtroendeuttalande för socialdemokratin och den sittande regeringen. Efter att framgångsrikt ha lett samhällsarbetet under 36 år i oavbruten följd — herr Bengtson var vänlig nog att tala om vårt lands internationellt sett utomordentligt höga standard — har socialdemokratin kunnat redovisa ett resultat som kan beskrivas som vägen från ett underutvecklat Fattigsverige till en utvecklad välfärdsstat. Folket trodde inte på den många gånger onyanserade skräckmålning av förhållandena och utvecklingen som låg som en underton i oppositionens propaganda. Det gick helt enkelt inte att så ogenerat våldföra sig på verkligheten. Medborgarna kände helt enkelt inte igen vårt land som ett land med enorma olösta problem på praktiskt taget varje område. Det gick inte att identifiera vår avancerade sjukvård med begreppet sjukvårdskris, med köer och avvisade sjukhjälpssökande, även om sådant förekommer. Våra folkpensionärer accepterade inte själva att de i detta samhälle skulle betraktas som socialt undanskuffade. Påståendet om den enorma arbetslösheten, och följaktligen en lika enorm otrygghet i tillvaron, gick inte heller så där utan vidare in, även om människorna naturligtvis var skakade av utvecklingen under år 1967 och en bit in på år 1968. Kvar står ändå att 98 å 99 procent av det svenska folket hade kvar sin dagliga sysselsättning på områden där framtidsperspektivet framstod som på det hela taget rätt pålitligt. Försöken att presentera det svenska försvaret — ett av de starkaste i Europa — som ett dåligt försvar, var ju också dömt att misslyckas. De protester som vissa delar av vår universitetsungdom under senare år ostentativt och Allmänpolitisk debatt oreflekterat lagt i dagen har enligt min mening inte varit representativa för den svenska ungdomen, inte heller för den svenska universitetsungdomen. Til syvende og sidst: De med partipolitisk motivering framförda påståendena att vi skulle leva i en bottenkörd ekonomi, ett näringsliv där konkurrenskraften sviktade — och naturligtvis vara ett folk som dignade under skattebördorna — har varit svåra att förena med den faktiska utvecklingen och den faktiska situationen. Man kanske säger att denna min beskrivning är överdriven så här när valrörelsens vågsvall har lagt sig. Men det är inte svårt att ur hela den flod av kritik och klagomål som vi hade att möta före den 15 september samla upp alla dessa — påståenden, överdrivna och osannfärdiga men med pretentioner på att likt Skriftens altartavlor representera den enda rena sanningen. Vi blir i en ständig fortgående utveckling naturligtvis aldrig färdiga fullt och slutgiltigt i vårt politiska arbete för att förbättra samhället. Vi kommer säkerligen att avhjälpa de återstående bristerna successivt och i kraft av vår förmåga. När vi har löst de problem som vi konfronteras med i dag, kommer naturligtvis nya problem att pocka på sin lösning. Det ligger helt enkelt i utvecklingssamhällets egen logik. Varje generation kommer att bli tvingad att attackera och på ett hyggligt sätt lösa sina politiska problem i mån av krafter och resurser. Men dessa problem får aldrig göras till generella företeelser, som skulle vara karaktäristiska för land och folk och för samhället av i dag. Socialdemokratins valseger har väl sin enkla förklaring däri att vi försökte presentera samhället som det är, förklarade oss beredda att angripa de problem som ännu är olösta och göra detta i tron på att samhället kollektivt har större möjligheter än om man överlämnar arbetet åt, som det brukar heta, de fria makternas spel. Från oppositionens sida mötte vi en inställning av kritik och misstänkliggörande mot vad samhället i solidarisk samverkan vill göra. Man karikerade gärna samhället och målade helt felaktiga bilder av intentionerna att för människornas trygghets skull bygga ut samhället. I stället lovade man en ganska lysande framtid om man bara höll fast vid de gamla arbetsmetoderna, som i dag på en och annan punkt ju klart och tydligt visar sig inte tillräckliga. Denna lysande framtid skulle ligga gripbar vid ett regeringsskifte. Den skulle dessutom tillfredsställa alla människor i det avseendet att man utan belastning av den enskilde individen skulle kunna göra så oändligt mycket mera än vad regeringspolitiken innebar. Jag tror att det är klokt att räkna med att väljarna är ett folk med fötterna på marken i sitt stora flertal, och jag tycker att valresultatet är ett tecken på detta. Jag tror att väljarna kräver ett mått av logik och sammanhang mellan förespeglingar och den verklighet vi upplever. Jag tror att väljarna också begriper att utvecklingen inte kan följas upp om gamla invanda föreställningar i kompetensuppdelningen mellan individ och samhälle för evigt skall bli bestående. Men valresultatet är inte bara ett ensidigt utslag av socialdemokratins politik och dess budskap till folket. Det har också sin förklaring i oppositionens budskap, där jag anser att vissa alldeles påtagligt avgörande misstag begåtts. Vi upplystes i tidningar och från talarstolar, i radio och TV, att valet i själva verket var en ganska så meningslös tillställning, någonting som var formellt nödvändigt, men att utslaget bara kunde bli ett enda. Oppositionen — med folkpartiets unga garde i spetsen — hade i god tid före den 15 september etablerat sig i regeringsställning i kanslihuset och förde debatten från dessa förutsättningar. Ett originellt inslag i den politiska debatten var också den flitigt odlade mandatexercisen, naturligtvis med en medveten politisk bakgrund. Man trode sig om att kunna indoktrinera väljarkåren genom att hela tiden tala om socialdemokratins förlustmandat. Variationerna rörde sig om antalet, men förlustmandat var det hela tiden. Kammen var väl för röd, fjädrarna var för uppburrade, och allt på ett så demonstrativt sätt, så att det var ju inte överraskande att reaktionen hos väljarna blev motsatsen till den avsedda. Nu skulle jag naturligtvis inte stå här och ge goda råd till en oerfaren politisk opposition i en ny generation. Ett » fortsättning följer» från oppositionens sida år 1970 bör givetvis vara den bästa garantin för ett permanent socialdemokratiskt regeringsansvar. Men utifrån synpunkten att politiken och det politiska programmet är en fråga om människornas vardag och livsvillkor tror jag att väljarna har större respekt för politiska argument än för halmhattar — som har nämnts tidigare i dag — och schlagertexter av typen »Du är mitt lilla solsken» varje gång partiledaren uppenbarar sig. Det glädjande i årets valrörelse var det stora valdeltagandet. Nittio procent av landets röstberättigade fullgjorde sin medborgarplikt, måhända ett oslagbart rekord i ett val i ett demokratiskt land och under fullt fria och för medborgarna garanterat korrekta former. Från utgångspunkten att politik är vardagslivets frågor och livsvillkor, att i detta ligger standardutvecklingen, arbete och trygghet i livets skiften, må det tillåtas mig att närmare försöka redovisa de grundläggande förutsättningarna för en öÖöverblickbar framtid som vi nu ser dem. Jag syftar naturligtvis på de allmänekonomiska förutsättningarna sådana vi tror oss kunna avläsa dem. I vissa stycken har herr Arne Geijer här givit en presentation. Min komplettering är kanske litet mer detaljutformad, men jag tycker att även det kan ha sin plats i en remissdebatt. Jag skall börja med ett par enkla, säg gärna banala, konstateranden. Var och en upplever hur världen år för år blir mer och mer integrerad och sammanflätad i ekonomiskt avseende. Den utvecklingen kommer att fortsätta under förutsättning att vi får leva i fred — och något annat antagande mot bakgrund av de moderna förstörelsemedlen är väl knappast möjligt, om man inte skall spekulera i ett försök att planera katastrofer. Vi har nu ett fullt ut etablerat frihandelsområde genom EFTA. Vi diskuterar just nu ett nordiskt ekonomiskt samarbete i ökad omfattning, med alla de svårigheter som det innebär, men vi diskuterar det i akt och mening att kunna komma till en lösning. Vi bryr våra hjärnor med att nå framkomliga vägar för att integrera handel och ekonomi mellan de stora blocken EFTA och EEC. Vi har realiserat den första världsomfattande tullsänkningen enligt Kennedyrondens regler, och vi hoppas på en lösning på global bas i detta avseende. Vi har sedan några år tillbaka diskuterat och numera kommit fram till ett principbeslut om en ny världsvaluta vid sidan av guld och dollar, ett förslag som riksdagen inom en snar framtid kommer att inbjudas att ratificera för vårt lands räkning. Det rör sig om en ny världsvaluta, reglerad och kontrollerad av världens nationer kollektivt i avsikt att därmed underlätta världshandeln och det ekonomiska utbytet länderna emellan. Det sista är en absolut förutsättning om världen, såväl den utvecklade som den underutvecklade, skall ha en möjlighet att fortsätta sin marsch framåt. Vi rör oss i dag, ärade kammarledamöter, med en bruttonationalprodukt om cirka 1335 miljarder kronor, och vi har en utrikeshandel som balanserar på cirka 25 miljarder kronor i båda riktningarna. Bara detta är ett uttryck för hur involverade vi är i världens ekonomi. I dessa affärer med utlandet måste vi ha balans mellan export och import och övriga tjänster och betalningar som går över gränserna. Vi klarar den tillfälliga obalansen via valutareserven. Denna är dess bättre fortfarande relativt betryggande, men jag tvekar inte att säga att våra möjligheter att föra en den fulla sysselsättningens politik står och faller med att vi har en tillfredsställande valutareserv och en balanserad utrikeshandel. Ingen regering i världen i det samhällssystem som präglas av ett västerländskt mönster, ingen regering av vilken valör det vara månde har kunnat garantera full sysselsättning om det brister i dessa avseenden. Man kan klara det, man kan teoretiskt hålla den fulla sysselsättningen frikopplad från världen, om man är beredd att underkasta sig den standardsänkning, den i detalj genomreglerade ekonomi som en sådan situation innebär. Jag inkluderar där även lönepolitiken. Vi räknar nu med att vi 1968, dvs. innevarande år, skall kunna redovisa en ökning i vår tillväxt med 4 procent och 1969 i ungefär samma storleksordning. Försiktigtvis spår konjunkturinstitutet om 3,5 procent. Det är ungefär den medeltakt för den ekonomiska tillväxten som man samtidigt räknar med för de samlade staterna inom OECD. Men som jag många gånger sagt, vi startar från en hög nivå, och det är alltid svårare att hålla procentpåslagen lika mot bakgrunden av att andra länder startar från en väsentligt lägre nivå. Vi räknar med att kunna hålla prisutvecklingen kring en ökning med cirka 2 procent både i år och nästa år. Vi räknar med att den reala konsumtionsstegring som Arne Geijer skisserade för löntagarnas räkning — och där jag kan inkludera hela folkhushållets medborgare — kommer att kunna hålla sig något under siffran för tillväxten i den totala ekonomin men ändå ligga någonstans vid 3 eller kanske mellan 3 och 3,5 procent. Att vår privata konsumtionsökning beräknas ligga något lägre förklaras bl.a. därav att den offentliga konsumtionen med vad som är på gång stiger något snabbare. Utbyggnaden av våra sjukhus, vårdsektorer, skolväsen och andra områden kräver förhållandevis mer än medeltalet av vår totala tillväxt. Då blir det med logikens kraft något mindre för den privata sidan. Investeringsprognosen för 1968 och 1969 är jag skall villigt erkänna det — vår svaga punkt, om jag ser på industriinvesteringarna. Vi uppehåller vårt rekordhöga bostadsbyggande i år, och vi kommer att göra det även nästa år. När det gäller den kommunala investeringsaktiviteten talar allt för att vi har att se fram emot en uppgång under 1969. Låt mig spå att vi kommer att få en kommunal investeringsexpansion som håller sig på cirka 7 procent innevarande år och kanske någon procent högre 1969.

Nu är den här så att säga den dåliga industriella investeringstakten en saldoberäkning mot bakgrunden av de andra sektorernas tillväxt. Personligen har jag alls ingenting emot, tvärtom, om vissa omfördelningar och förändringar på den punkten så småningom kan visa sig kunna realiseras. Enligt de enkäter som konjunkturinstitutet regelbundet verkställer kan man måhända tala om en viss nedgång för den egentliga industrin under åren 1968 och 1969. Men det kompenseras för näringslivet som sådant av en expansion av handeln, där slopandet av investeringsavgiften ju har inneburit en aktivisering. Totalt räknar man ändå med att det privata näringslivet skall ha en investeringsuppgång på ett par procent. Eftersom jag är skeptiskt inställd till min natur och har fått anledning att utveckla denna min karaktärsegenskap under 14 år som finansminister, har jag ibland frågat mig huruvida denna prognos för investeringsökningen är så där utan vidare trolig. Vi har framför oss en utveckling som, även om den inte är snabb, ändå representerar en markerad konjunkturuppgång i världen runt ikring oss. Orderböckerna i den svenska industrin är påtagligt bättre i dag än för ett år sedan. Företagens likviditet är starkare i dag än för ett år sedan. Lönsamheten är i allmänhet bättre 1968 än under år 1967. Exporten går förhållandevis bra volymmässigt, även om priserna är pressade. Och — hör och häpna — i den mån man vågar sig på att göra några beräkningar om självfinansieringsgraden, så är den vid en oförändrad investeringsaktivitet under de senaste åren bättre år 1968 än den var år 1967. Det här talar för att man väl ändå i bakfickan har vissa drivkrafter inom den svenska industrin som kan resultera i en mera optimistisk syn på utbyggnaden och kunna förändra investeringsprognoserna. Jag skall inte gå längre än att göra den rent personliga reflexionen att vi i varje fall bör kunna undgå en minskning av de industriella investeringarna. Skulle emellertid mot all expertis” förmodan investeringsaktiviteten flamma upp inom industrin igen, ja då måste planer och prognoser revideras inte endast på papperet och i konjunkturrapporterna, utan då måste det naturligtvis också bli konkreta förändringar i den praktiska politiken. Utrikeshandelns exklusiva betydelse för hela vårt folkhushåll och den valutaskapande industrins betydelse för samhällsekonomin i stort kan då pocka på en preferens i fråga om tillgång för framför allt kapitalmarknadens resurser. I eget välförstått intresse får vi svårt att avvisa en sådan preferensställning ja, jag tror man helt enkelt också måste effektuera den. fram till nu har vi, framför allt under valrörelsen, hört många dystra spådomar om vår exportutveckling. Det är riktigt, och det har sagts tidigare från talarstolen här i dag, att ökningstakten var mera blygsam under första halvåret i år, då den stannade vid 4 procent. När vi nu har siffrorna intill de sista månader som kan redovisas, visar det sig att vi har en glädjande väl hävdad ställning på exportmarknaden. Vi torde kunna öka vår export i förhållande till fjolåret med de 7 procent, kanske till och med 8, som jag i en kompletteringsproposition i maj månad tillät mig sätta upp såsom en förhoppningsfull prognos för 1968. Bytesbalansen är i den sista saldoposten fortfarande litet besvärande med en viss försämring, men denna är helt hänförlig till expansionen på turistresornas område, där 1968 inte är något undantag i förhållande till tidigare år. Inte ens vår rekordfagra sommar 1968 kunde hindra de svenska breda folklagren att resa söderöver för att få ännu mera sol och värme. Följaktligen har vi nu kommit över miljarden i fråga om negativt saldo i turistbalansen. Försämringen håller sig på 100—125 miljoner per år. När man talar om bytesbalansen och valutareserven är det emellertid inte bara fråga om exportindustrins kapacitet och slagkraft. En konkurrenskraftig hemmamarknadsindustri har i detta perspektiv samma funktion att fylla. Vår hemmaindustri har att i konkurrens med en utländsk import, där tullskydden gradvis reduceras och i långa stycken i dag är obefintliga, konkurrera om de svenska konsumenternas ynnest i varor och priser. Misslyckas hemmaindustrin med detta, sväller importen, vilket i fråga om bytesbalans och valutareserv naturligtvis har samma effekt som om exportindustrin tappar sin konkurrensförmåga. Glädjande nog har vi fortfarande, tack vare en kraftig investeringsuppgång under åren 1965—1966, kunnat Allmänpolitisk debatt glädja oss åt en fortsatt god ökning i industriproduktionen. Där ligger ökningen på 6 procent 1968 och vid ungefär samma procentsats i prognosen för 1969. Den konjunkturuppgång, som vi nu tror oss kunna avläsa — och alla internationella ekonomiska data talar för det — möter i den offentliga debatten många «:betänksamma =<:reservationer framför allt med hänvisning till den arbetslöshet vi fortfarande redovisar. Låt mig då, herr talman, bara helt kort understryka, att vi aldrig, inte ens under arbetskraftsbristens specifika år 1964 och 1965, haft så många medborgare i arbete som vi har just i dag. Vi har klarat oss genom den sista konjunkturdämpningen med en bibehållen arbetsstyrka och bibehållen total sysselsättning i platser och arbetstimmar räknat. Det senaste året har en kraftig ökning av antalet sysselsatta inom vårt land kunnat statistiskt avläsas. Här skiljer sig vår utveckling ganska väsentligt från utvecklingen ute i Europa. Arbetslöshetssiffrorna under de senast redovisade månaderna 1968 visar enligt traditionellt tillämpad statistik på en fortsatt ökad efterfrågan på arbetskraft. Då vi för ett år sedan avläste en säsongmässig uppgång av arbetslösheten från september till oktober på icke mindre än 18 procent, stannar denna säsongmässiga uppgång i år vid 4 procent. I absolut mening är antalet arbetslösa enligt sista rapporten fortfarande något lägre än motsvarande tid i fjol, och det är till och med lägre jämfört med antalet obesatta lediga platser. I årets oktobersiffra, som är 34 000 arbetslösa i hela riket, inkluderas 4 500 som åtnjuter det s.k. äldrestödet — en ny reform som tillkom den 1 juli innevarande år. Det är alldeles uppenbart — i varje fall är det arbetsmarknadsverkets bedömning — att man här har tagit fram en tidigare anonym arbetslöshet. När en person nu vet att han kan få 800 kronor per månad om han inte kan få ett för honom lämpligt ar bete, lockar det fram en anmälning, där vederbörande tidigare förblev anonym, därför att man helt enkelt resignerade. Man kan nog reducera den sista månadens arbetslöshetssiffra med ett par tusen för att få en korrekt jämförelse med motsvarande uppgift förra året. Vi har en stor grupp människor i omskolning. Valdebatten präglades ju av en intensiv dialog om dessa skulle kallas arbetslösa eller inte. Jag har vägrat att acceptera den definitionen. Jag menar att om man omskolas för att göras lämplig för de arbetsställen som ropar efter folk, är det ju bara fråga om att preparera sig för att ta det arbetet. Det är då inte adekvat att mäla dessa personer såsom tillhörande de arbetslösa. I de vanliga beredskapsarbetena har vi i dag 4000 personer placerade, och det är en rätt låg siffra. Däremot har vi 13 500 personer i de s.k. särskilda beredskapsarbetena. Det är sådana sysselsättningsarbeten som är speciellt lämpade för människor med fysiska eller psykiska handikapp i något avseende och som följaktligen inte kan bjuda ut sig i vanlig ordning på den öppna arbetsmarknaden. En del av dessa rehabiliteras och blir på nytt efterfrågad arbetskraft. För andra kommer denna form av arbete att vara den enda tillgängliga formen av sysselsättning, då arbetsmarknaden i övrigt inte i tillräcklig utsträckning anser sig ha behov av arbetskraft som är låt mig säga i relativ grad handikappad. Vi har ansett det riktigt att driva denna verksamhet, då sysselsättningen ger mera positivt utbyte för den enskilde och i regel också för samhället än ett liv i sysslolöshet — även om understödsfrågan löses på ett rimligt sätt.

I varje fall bör man inte, vilket ofta förekommer i den offentliga debatten, räkna in den här gruppen bland arbetsmarknadens sysslolösa. De bör inte heller inkluderas i den officiella sysslolöshetsstatistiken — som jag fann att man gärna gjorde under den förflutna valdebatten. Med dessa kommentarer till arbetsmarknadssituationen vågar jag hävda uppfattningen, att den konjunkturuppgång som vi nu avläser rent allmänt har sin motsvarighet i den utveckling som vi nu också glädjande nog avläser på arbetsmarknaden.

Dollarn är vid sidan av guldet världens reservvaluta, och förtroendet för dollarn är för amerikanarna en sådan primär angelägenhet att ett stående underskott i utrikesbetalningsbalansen framstår såsom en omöjlighet. Med jämna mellanrum avger den amerikanska regeringen deklarationer om sitt fasta beslut om att återställa ordningen. Så har skett även i år, och så sker nu av den nye presidenten innan han tillträder ämbetet. Denna beslutsamhet har väl också delvis understrukits av kongressen, sedan regeringens skattehöjningsförslag nu är genomfört. Det finns emellertid så många andra faktorer som verkar i motsatt riktning. Kriget i Vietnam är ännu inte slut, även om vi kanske vågar ha vissa förhoppningar, men vi har också innerst inne vissa reservationer när vi funderar över dessa frågor. Prisstegringen i Förenta staterna har under de senaste åren nått europeiskt format och är mer än dubbelt så stor som den har varit i vårt land. Med utgångspunkt därifrån menar jag att denna prisstegring naturligtvis kommer att inverka på uppfattningen om lönernas utveckling. De amerikanska arbetarnas krav i avtalsrörelserna har tidigare varit tämligen moderata mot bakgrunden av ett praktiskt taget fast prisläge. Det skulle förvåna mig, om det mönstret håller lika effektivt framöver, då bl.a. den tidigare anmärkningsvärt stora arbetslösheten just nu är betydligt reducerad. Vad beträffar Europa är konjunkturuppgången ett faktum i Västtyskland. Den ekonomiska aktiviteten i Frankrike kommer att öka, och där ligger ju uppladdad en efterfrågeökning betingad av den lönehöjning med 12 å 14 procent med vilken de Gaulle bekämpade vårens oroligheter och köpte arbetsfred. Såsom verifikation på den något höga temperaturen i den franska ekonomin läser vi i dagens tidningar om hur man där numera har höjt diskontot ifrån en i och för sig ganska hög nivå. Det ligger således en efterfrågeökning på lur i Frankrike. Även för Italien kan vi väl räkna med ett hyggligt konjunkturperspektiv. England, som väl haft permanenta problem med sina regelbundet återkommande kriser, kommer, såvitt jag förstår, ändå att präglas av både ökad sysselsättning och efterfrågan. Huruvida inte denna efterfrågan ytterligare späds på genom tillgodoseende av krav från löntagarsidan i kommande lönerörelser, vågar jag inte ha någon uppfattning om, men risker härför föreligger. De mindre länderna i Europa ger knappast anledning till en förändring av denna allmänna utvecklingsbild. Då kvarstår ju, som jag inledningsvis sade, att vi ändå kan räkna med en konjunkturuppgång, även om den inte blir så snabb som en och annan kanske skulle kunna önska. Detta betyder, herr talman, att vi som vanligt bör försöka hålla den ekonomiska beredskapen i vigör åt båda hållen. Instrumenten måste vara brukbara åt båda håll. Det avgörande blir ju til syvende og sidst att vår egen utveckling hålles inom en ram, som bibehåller sysselsättning, prisstabilitet och konkurrensförmåga. Naturligtvis har det kommande årets avtalsrörelse utomordentligt stor betydelse i det allmänna ekonomiska perspektivet. Jag har väl någon gång tidigare sagt att Organisationssverige på denna punkt har sitt ansvar. Trots alla kontroverser har detta ändå räckt till i tidigare ansträngda och ömtåliga situationer. Jag utgår ifrån att resultatet även om ouvertyren präglas av vissa disharmoniska inslag de olika intresseorganisationerna emellan skall efter den sedvanliga förhandlingsomgången ändå kunna presenteras såsom något mer harmoniskt. Om jag därefter, herr talman, skulle försöka bemöta ett par av de inlägg som har gjorts i debatten, skall jag gärna börja med herr Bengtson som representant för centerpartiet — herr Bengtson har ju i kraft av valutslaget inlett debatten här i dag. Centerpartiet står såsom den borgerlige segerherren. Emellertid kan vi ändå inte uraktlåta att konstatera, att den segern har placerat centerpartiet längre från makt och inflytande än vad man trodde sig vara före den 15 september. Det är ju helt enkelt bröderna som har fått betala, en inte ovanlig företeelse om man ser tillbaka på 1950 och 1960 talens skiftande utveckling på den politiska fronten med skiftande segerherrar och skiftande förlorare inom det borgerliga triumviratet. Det finns således — jag vet inte om jag behöver säga det till herr Bengtson, som är en blygsam man — mycket av malört i glädjebägaren, och det torde följaktligen vara anledning att ta denna seger med stor fattning, i varje fall under de närmaste åren. men såsom idé inskränkte sig väl egentligen till några hemmagjorda funderingar om hur avgifterna var fördelade mellan de stora länderna med olika idépolitisk inriktning i FN. Den idé politiska debatten om socialismen kontra kapitalismen hinner vi inte föra i dag, men jag tror inte att man skall nonchalera den socialistiska världen ur den synvinkeln att den är en dålig producent. De socialistiska länderna har onekligen kommit dithän att de är en maktfaktor — en maktfaktor som västvärlden respekterar. USA och NATO tar inte lika lätt som herr Bengtson på det socialistiska blockets industriella och produktionsmässiga kompetens och kapacitet på detta område. Att däremot ofriheten i deras samhällssystem inte passar oss är en annan sak, men det var ju inte det som herr Bengtson talade om. Skall finansministern — frågar herr Bengtson — tillmötesgå det gamla kra vet på en rundabordskonferens, sedan Landsorganisationen har begärt det? Än har jag inte mottagit någon sådan officiell begäran. Skulle den komma skall vi väl se på den, men jag tror att jag redan nu kan säga att den inte kommer att innehålla något yrkande på en politisk representation av allmän karaktär vid en sådan överläggning. Förmodligen avser man att få en löntagardebatt med regeringen där löner och priser diskuteras. De hör ju mycket intimt samman. Herr Arne Geijers inlägg utgjorde en verifikation på detta. Herr Bengtson hastade snabbt över skattefrågan, men den skall ju höra till vid en sådan här allmän remissdebatt. Han hann tala om för oss att kommunalskatten är hård, betungande och den stora skatten för de breda folklagren. På den punkten skall jag inte tvista med honom. Han hann även tala om att också omsättningsskatten drabbar de mindre bärkraftiga och stora folkgrupperna. Han yrkade på att detta väl borde föranleda tillsättandet av en utredning. Det är ett skalkeskjul att ropa på utredningar, när man tycker att ett problem är tråkigt och besvärligt att komma till rätta med. En utredning i och för sig löser inte något problem, framför allt löser den inte skatteproblem.

Om jag leker med tanken på att skriva ut herr Bengtsons utredningsdirektiv, så måste det bli en beställning på kraftig höjning av den progressiva statsskatten, eller varför inte fastighetsskatten, som ju är en kommunal skatt och som naturligtvis vid en kraftig höjning skulle kunna hjälpa kommunerna ur deras ekonomiska bekymmer. Måhända kan man också tänka sig en skärpt arvsbeskattning eller en skärpt förmögenhetsbeskattning. Detta är den logiska utformningen av herr Bengtsons direktiv till en skatteutredning. Jag är för min egen del inte beredd att säga att jag vill ställa mig bakom ett sådant direktiv utan närmare påseende. När man tror sig om att komma ur dessa problem genom att ropa på en utredning, tycker jag emellertid att det är angeläget att understryka att det bakom ligger materiella problem som man aldrig kan komma ifrån. Herr Dahlén ställde en kort och resolut fråga till regeringsbänken, nämligen om regeringen skall försöka genomföra grundlagsreformen. Jag skall försöka att svara på den frågan: Regeringens mening är att grundlagsreformen skall genomföras. Herr Dahlén ställde också kravet på en skattepolitisk tidtabell. Det har jag svårare att effektuera. För närvarande pågår utredningar om arvsbeskattningen, om familjebeskattningen och om vissa kompletteringar i fråga om företagsbeskattningen. En del av dessa utredningar kommer att presenteras mig innan vi kommer fram till årsskiftet, och vi får diskutera de frågorna då.

Den politiska viljeakten finns det just nu ingen exakt almanacka för. Den kommer naturligtvis, ty man kommer aldrig ifrån dessa frågor, och herr Dahlén får väl vänta tills jag en vacker dag slår propositionen i bordet. Då får vi diskutera framlagda förslag och ta ställning till dem. Herr Dahlén kritiserade ett anförande som statsministern skulle ha hållit i Malmö — ett mycket uppmärksammat anförande, inom parentes sagt. Emellertid måste jag nog råda herr Dahlén att studera ursprungsakterna litet mera noggrant. Det var inte herr Erlander som talade om att det var onödigt att framställa företagsamheten som = ett Frankensteins monster eller som bankiren Joakim von Anka, vad det nu är för en. Jag behöver inte besvara alla de frågor herr Dahlén berörde, eftersom herr Dahlén har förväxlat herr Erlander med bankdirektör Browaldh. Det var nämligen den senare som gjorde det här påståendet. Herr Erlander har väl, om jag minns rätt, tagit upp den principiella frågan om storfinansens maktställning i ekonomiskt avseende och nödvändigheten av en balanserande faktor. På grunder som jag tycker är helt riktiga har statsministern sagt att endast socialdemokratin kan åstadkomma den riktiga ba lansen mellan å ena sidan folkets och samhällets intressen och å andra sidan den mera exklusiva storfinansens. En opposition bestående av de borgerliga företrädarna här riksdagen har inte den möjligheten, orkar inte med det och har inte kurage för det. Detta sista är mina egna synpunkter och skall icke pådyvlas herr Erlander. Jag vill allra sist säga något också gentemot herr Holmberg. Han gratulerade »de gamla» i regeringen till den här valsegern, och litet har vi väl gjort. Men de unga skall icke glömmas. Jag tror att valsegern till en väsentlig del har sin förklaring i att partiet bar ut ett program som förenade den stabilitet och trygghet, som man så gärna knyter till de gamla på regeringsplanet, med den vilja att förnya, som man väl gärna knyter till de yngre på regeringsplanet. Kombinationen är fin, vi skall försöka behålla den så länge som möjligt! Men jag tror att det är fel om man säger att valutslaget var ett resultat av den katastrof som herr Hermansson och hans partivänner råkade ut för, Det är väl riktigt att kanske drygt något hundratusental väljare lämnade det kommunistiska partiet och kom över till det socialdemokratiska arbetarpartiet. Förklaringarna är i och för sig inte särskilt överraskande. Men den monumentala vinglighet som den kommunistiske partiledaren lyckades prestera under valrörelsens sista veckor har ju inte ens de mest pålitliga kommunistiska partimedlemmarna kunnat följa med i svängarna. Så mycket mindre överraskande är det då att den grupp väljare, som inte hade samma speciella inriktning grundad på mångåriga solidaritetsbindningar till kommunistiska partiet, i det här ögonblicket visade herr Hermansson ryggen. Men avgörande för mitt partis valframgång var väl ändå att fyra gånger flera väljare än de, som eventuellt lämnade kommunistiska partiet, inför allvaret i situationen kom fram och lade sin röst för socialdemokratin. Det var en arbetsseger för LO och partiet, säger herr Holmberg. Han har rätt i detta. Men, och det har sagts tidigare: Man kommenderar inte fram våra valarbetare, utan de bärs upp av ambitionen att arbeta för en politisk idé. Jag understryker arbeta — det ligger arbete bakom valframgången, ett arbete som ger herr Holmberg rätt att tala om en arbetsseger. Och detta gör prestationen så mycket mer imponerande. Man bygger säkerligen partiet stabilare, om det ligger långt och träget arbete bakom valutslaget än om det är en reaktion på ögonblickets impulsiva tänkande och handling. Herr Holmberg efterlyste ett program med riktlinjer för framtiden, då det gäller medborgarnas inflytande i vad han kallade enpartistaten. Ja, jag kan inte lova herr Holmberg någon samlingsregering för att komma ifrån vad han kallar en enpartistat — jag tycker inte heller det finns några allvarliga motiv att diskutera en utveckling av det slaget — men vad jag kan lova herr Holmberg är en fri debatt, en fri kritik och fria val vart tredje år. Om oppositionen trots det misslyckas, ja, då måste det ju vara fel på oppositionens idéer. Men misslyckandet ger inte skäl för att klaga över motparten och använda beteckningar som »den etablerade enpartistaten». Vi vet inom socialdemokratin att vi kommer att få arbeta intensivt i fortsättningen för att behålla folkets förtroende. Vi har inte den uppfattningen att vi är permanent etablerade.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag i dagens inlägg av finansminister Sträng både kände igen honom och inte kände igen honom. Jag har hört finansminister Sträng många gånger uttala att den socialdemokratiska regeringens politik är bäst, att den står för förnyelsen, att den är någonting att lita på och något som väljarna kan stödja sig på. Men jag har alltid tidigare i bakgrunden hört den lilla ironiska biton som kännetecknar herr Strängs anföranden. Den fanns nu inte med i början. Varför saknades den? Var det beroende av manuskriptet. Men den andra delen av finansministerns anförande hade å andra sidan en mycket personlig prägel. Vad än TT har skrivit så har jag i dag medvetet underlåtit att använda orden beklagligt och beklagande. Jag tror inte att det finns någon anledning att beklaga någonting. I dag finns det anledning att i politiken göra konstateranden och dra slutsatser av dessa konstateranden. Nyttan med ett val och ett valresultat är ju att man skall kunna bygga på det i stället för att beklaga det. Jag delar helt och hållet finansminister Strängs uppfattning att det här inte är fråga om att sträva efter att bilda något slags samlingsregering. Den socialdemokratiska regeringen får väl nu ta sitt ansvar och försöka lotsa samhället framåt till 1970, då vi får ett nytt val. Vad jag talade om var socialdemokraternas program för utökad demokrati för medborgarna, alltså frågan om medborgarnas inflytande, inte bara över de politiska partierna utan direkt på den mängd av olika beslut som fattas i samhället — inte endast här i riksdagen. Jag pekade bl.a. på företagsdemokratin, de statliga företagen, frånvaron av konkretion i det socialdemokratiska näringsprogrammet. Jag tog upp några punkter som näringsminister Wickman hade angivit i ett anförande för en tid sedan om den statliga företagsamheten och demokratin på verkstadsgolvet. I dessa punkter sades inte ett ord om önskvärdheten att verkligen förstärka det demokratiska inflytandet, utan det sades i stället att folket på verkstadsgolvet inte skulle kunna förhindra ex empelvis en nedläggning av ett företag som inte går så bra. Jag hoppas att finansministern återkommer till denna fråga och försöker konkretisera det näringspolitiska programmet även när det gäller företagsdemokratin. Sedan var finansministern inne på en tanke som statsministern har framfört många gånger, nämligen att det bara skulle vara socialdemokraterna som kan åstadkomma demokratisk balans i samhället mellan å ena sidan de allmänna samhälleliga intressena och å andra sidan den så kallade storfinansens. Denna tanke är en myt som jag tror att t.o.m. finansminister Sträng vid närmare eftertanke inte är beredd att stödja. Skulle den vara sann, underkänner ju finansministern de borgerliga politiska partierna som demokratiska partier, och det tror jag inte ens finansminister Sträng är beredd till. Det är självklart att de borgerliga partierna — enskilt eller tillsammans — ständigt iakttar och är beredda att hävda sin självständighet mot olika påtryckningsgrupper men också lyssna till dem. Näringslivet kan vara en sådan grupp, löntagarna en, pensionärerna en och studenterna vid universiteten en grupp. Vi, liksom vilket demokratiskt parti som helst, är beredda att göra den demokratiska avvägning av önskemålen som vi är skyldiga att göra som demokratiskt valda i ett demokratiskt land. Slutligen vill jag ta upp en fråga som finansministern också var inne på, nämligen ekonomin. I likhet med herr Arne Geijer påpekade finansministern att investeringsprogrammet, framför allt för industrin, var akilleshälen i den svenska ekonomin. Finansministern hävdade också att även om industrins investeringsvilja verkar vara svag nu — och är svag — så kommer bostadsbyggandet att upprätthållas i år och nästa år, och de kommunala investeringarna att öka i år i förhållande till förra året samt år 1969 i förhållande till år 1968.

Är finansministern beredd att gynna näringslivets och produktionens investeringar, att försöka balansera över något av vad som förväntas komma att utgå till exempelvis de kommunala investeringarna för de kommande åren och sätta in dem i näringslivet? Jag tror att detta är viktigt om den målsättning som finansministern själv angav skall upprätthållas. Han sade nämligen att full sysselsättning inte går att åstadkomma om inte exporten och valutareserven bibehålles på nuvarande nivå. Det sista instämmer jag i.
Herr talman! Herr Sträng var ganska säker på att konjunkturerna skulle gå uppåt, men det fanns ett litet orosmoment hos honom. Han sade visserligen inte att det var ett orosmoment men det måste väl ändå ha varit det när han talade om USA:s utrikesbalans. Det tog jag också upp i mitt anförande. De dämpningstendenser som fortfarande finns i USA och England gör att det inte alls är säkert att konjunkturerna går upp så fort som herr Sträng sade i maj i år och som också upprepades i valrörelsen. I detta sammanhang var det mycket intressant att notera att herr Sträng inte med förskräckelse konstaterade att det troligen blir bättre lönsamhet för företagen år 1968 än år 1967. Jag förmodar att herr Sträng kommer att få en reprimand för det i Aftonbladet i morgon, om tidningen skall hålla stilen. Där skall ju nämligen enligt regeringsorganet politiken vara sådan att företagens möjligheter skall begränsas. Det är det man inriktar sig på. Det var ett bra besked som herr Sträng gav beträffande grundlagsreformen. Den skall genomföras, sade han. Jag noterar detta med tillfredsställelse och hoppas att de som nu har varit bekymrade skall kunna känna sig lugnade. Jag förmodar att det var ett auktoritativt besked, förlåt, det är det givetvis när herr Sträng lämnar det. Något svar på frågan om regeringen tänker göra en ytterligare insats för att hjälpa Nigerias och Biafras lidande folk fick jag dock inte, och det beklagar jag, herr Sträng. Skattefrågorna vill herr Sträng inte ge sig in på. Tidtabellen var inte färdig. Jag — jag alltså — skulle få lugna mig, sade han, tills han slår Propositionen i bordet, och det skall jag väl försöka göra. Men jag kommer nog under tiden att diskutera den nödvändiga samordningen av en rad skattefrågor som vi för vår del anser ofrånkomliga. Regeringen har ju handlat förfärligt lättvindigt; man har plockat en sak nu och en då. Herr Sträng sade att jag hade beskyllt herr Erlander för något förskräckligt. Herr Erlander har inte tagit tillbaka överdrifterna från valrörelsen. Det jag citerade, säger herr Sträng, var ett uttalande av bankdirektör Browaldh. Ja, det är ju alldeles förfärligt, nu har jag en fotostatkopia där det står att det var herr Erlander som sade det, men jag skall givetvis tro herr Sträng även på denna punkt. Herr Erlander har alltså icke ens efter valrörelsen tagit tillbaka de socialdemokratiska överdrifterna angående oss inom oppositionspartierna. Det är resultatet. Icke ens efter valrörelsen! Man brukar nämligen från socialdemokratiskt håll ta tillbaka då. Jag lovar herr Sträng att jag skall kolla ytterligare nästa gång, innan jag citerar att herr Erlander skulle ha erkänt att det kanske förekom en del överdrifter. Men, herr Sträng, jag är ledsen, herr Sträng får faktiskt inte slippa undan riktigt så enkelt, ty jag tycker att han själv bör kunna ha en mening. Jag har här en fotostatkopia av ett socialdemokratiskt flygblad. På ena sidan såg man en hundralapp med bilder av Sven Wedén, Yngve Holmberg och Gunnar Hedlund. På andra sidan av hundralappen stod det: »Med dessa tre På en hundralapp är den ingenting värd.» Detta är ett utomordentligt exempel på socialdemokratisk propaganda 1968. Nu frågar jag herr Sträng: Tycker herr Sträng att detta är en värdig form att driva en valpropaganda på? Tycker herr Sträng att detta är en riktig karakteristik av de tre nämnda personerna? Anser herr Sträng att man kan driva en valrörelse på det sättet? Jag är alldeles övertygad om att om herr Sträng säger vad han menar så säger han att detta är orimligt. I så fall tycker jag att det är mycket bra, ty då har herr Sträng gjort vad herr Erlander tydligen vägrar, och det är att säga att socialdemokratins försök att dela upp det svenska samhället i två hälfter, där ett parti tar ena hälftens sak och försvarar den och där de tre andra partierna bara tänker på storfinansen, är fel. Det är en olycklig utveckling i det svenska samhället om detta skall bli den vattendelare i svensk politik som herr Erlander tydligen fortfarande anser vara nödvändig att hålla på. Kommer herr Sträng att ta avstånd från flygblad av den typen, då har vi verkligen uppnått något i denna debatt. Då hoppas jag att 1970 års valrörelse kommer att få en annan karaktär.

Herr talman! I sin något raljerande framställning av valresultatet var det två saker som finansministern nogsamt undvek att säga något om, Den ena var hur den tjeckoslovakiska krisen inverkat på valrörelsen; den saken kan man inte förbigå eftersom kommunisterna nästan sopades bort i vårt land. En annan sak som man mycket ogärna talar om — detta gäller såväl finansministern som herr Geijer — är de massor av miljoner som vräktes in i den so cialdemokratiska valrörelsen. Hur många var de? Det talar man inte om. Jag skall inte syssla med några schlagertexter eller liknande, även om jag inte kan låta bli att erinra om att den där schlagertexten för socialdemokraterna där luftmadrassen fanns med utgjorde ett av underlagen för agitationen från dem. När sedan finansministern säger att det var 36 års politik som hade grundlagt detta förtroende för socialdemokratin, så skall vi kanske ändå korrigera detta litet. Socialdemokratin tillträdde år 1932, och strax därefter var det en krisuppgörelse tillsammans med det parti som jag representerar. Den politiken kom att gälla även litet senare. Åren 1936—1939 hade vi en koalitionsministär mellan mitt parti och socialdemokraterna, och sedan blev det samlingsregering fram till den 1 augusti år 1945. Därefter regerade socialdemokraterna själva, men från år 1951 till 1957 hade vi åter en koalitionsministär. Under dessa 36 år har alltså socialdemokraterna regerat från den 1 augusti år 1945 till år 1951 då den socialistiska skördetiden kom och då man år 1951 hade en inflation på 20 procent. Den tiden är inte mycket att skryta med, och tiden från 1957 och framåt under socialdemokratiskt styre är heller inte mycket att skryta med. Beträffande valresultatet sade finansministern att han nödgades hälla litet malört i min glädjebägare över centerpartiets framgång. Nu brukar inte jag använda några bägare, och följaktligen får jag nog ingen malört heller. Men det kan. ju tänkas att finansministern får det i stället, ty jag erinrar mig ett uttalande av statsministern vid ett tidigare val, då han sade att centerpartiet tog 50 000 röster från det socialdemokratiska partiet. De där 30 procenten som har kommit från arbetarleden till centerpartiet, har vi tagit dem från högerpartiet eller folkpartiet herr finansminister? Eller varifrån har de kommit? Jag skall inte syssla med valresulta ten ytterligare. Jag tycker det var intressant vad finansministern tog upp i investeringsfrågan, när han konstaterade att produktionen beräknas gå upp med 4 procent i år och 3,5 procent år 1969, vilket ju är utmärkt. Men jag vill återigen fråga om finansministern tror att vi kan få en fortsatt produktionsökning om det inte blir en ökning av industrins investeringar. Är det möjligt? Herr finansministern gladde sig åt att vi hade ökningar åren 1965 och 1966. Det är visserligen sant, men under 1960 talet har inte ökningen varit mer än 2—3 procent av industrins investeringar per år. Det grundlägger inte någon produktionsökning. Jag kände helt igen finansministerns resonemang om investeringar på byggnadsområdet och på kommunala investeringar. Det är exakt samma tongångar som tidigare. Men i finansplanen av år 1967 uttalade finansministern den förhoppningen att de kommunala investeringarna skulle minska och att industriinvesteringarna skulle öka. Vad blev det? Jo, det blev en minskning av industrins investeringar i stället. Då talar finansministern i 1968 års finansplan mycket enkelt om detta och nonchalerar att det gick helt emot vad han hade tänkt sig. Nu försöker han också sudda litet med industrins investeringar, och det är en allvarlig sak. Det går inte bara att undanskymma den genom att säga att vi ökar bostadsbyggandet och de kommunala och statliga investeringarna. I samband med sin utläggning om valutareserven nämnde finansministern också underskott i turistnettot. Jag vill bara göra en liten parentetisk fråga i det fallet. Tror finansministern att svensk turistnäring kommer att klara sig bättre med ytterligare pålagor i form av mervärdeskatt på t.ex. rummen som inte varit beskattade tidigare? Kan vi klara oss mot Spanien och andra länder genom att på det sättet göra det sämre för turistnäringen? skall man nog försöka göra korrekta jämförelser. Finansministern sade att omskolning och arbetsvårdande åtgärder m. m, inte är arbetslöshet, och det är riktigt. Men skall man göra jämförelser med tidigare år då vi inte hade satt in liknande åtgärder så får man ta det med i beräkningen, och i så fall hade arbetslöshetssiffran nu varit högre. Jag är helt med på att vi vidtar dessa åtgärder, men det är inte korrekt att göra sådana jämförelser som finansministern gör. Vid en jämförelse med fjolårets arbetslöshetssiffra skall det ske en korrigering med 2 000, ty nu har vi det s.k. äldrestödet, och det hade vi inte då. Följaktligen är detta inte korrekta uppgifter som lämnas, utan man skall tänka på vad som hänt på området. Herr finansministern sade att jag gjorde några hemmagjorda reflexioner om socialisering. Jag brukar inte köpa några färdiga åsikter och föra fram dem här, och jag hoppas att allas åsikter är lika hemmagjorda. Jag tog jämförelser från en internationell kommitté, som har till uppgift att försöka beräkna produktionen i olika länder. Jag kom då till resultatet, att de socialistiska länderna inte hävdar sig i konkurrensen. Jag har därmed inte förnekat att de utgör en viktig del i det internationella sammanhanget, men det var systemens konkurrensförmåga jag diskuterade. Dessutom kan finansministern se på herr Wickmans uttalande i debatten detta år, då han sade att den svåraste konkurrensen har vi från Amerikas förenta stater. Det minsta man kan säga är väl att det inte finns någon socialisering i det landet.

Förlåt om jag anser det vara en ganska naiv uppfattning om man tror att man nu kan rita en karta över hur den näringspolitiska aktiviteten i alla dess former skall se ut under en kortare eller längre framtid.

I denna näringspolitik ligger en satsning på kreditgivning, som de nuvarande kreditinstitutionerna inte vågar sig på. Det kan vara en satsning, som delvis slår fel. Den risken får man ta för de vinster man kan räkna med på annat håll. I denna näringspolitik ligger också en satsning att med skattebetalarnas medel gå ut hårdare i utvecklingsarbetet, i forskningsarbetet, i som det brukar heta innovationsarbetet än vad man hittills gjort. Allt detta därför att vi har den uppfattningen att näringslivet och industriföretagarna behöver ett handtag och en hjälp på väg. Så långt det är möjligt kommer denna verksamhet naturligtvis att utvecklas i samråd med det näringsliv vi har. Vi är ju inte så dumma att vi försöker ta livet av en verksamhet som funktionerar riktigt och bra. Men i dag kan man inte ge en mera konkret anvisning. Herr Holmberg får väl i den mån som näringspolitiken tar sig konkreta uttryck sin nyfikenhet tillfredsställd. Vi skall göra vad vi kan för att han inte skall behöva vänta för länge på detta och för att de konkreta avsnitten skall kunna bli påtag liga så de märks. Men det går inte att stå till tjänst med ett slags allmän kartläggning på alla olika områden. Materien är inte sådan, utvecklingen är inte sådan — hela området är över huvud taget inte sådant. Det där med folket på verkstadsgolvet är ju en fråga om den industriella demokratin. Här gör regeringen i dagarna ett utspel genom att tillsätta kloka karlar för att fundera igenom hur den aktivitet som vi är ute efter, nämligen ett samspel mellan arbetarna på verkstadsgolvet och ledningen, skall kunna utvecklas och förbättras. Direktiven är kanske inte publika än, men de är delade i regeringen och godkända och kommer att framläggas vilken dag som helst. Om sedan herr Holmberg är ute efter någon deklaration om att arbetaren på verkstadsgolvet skall ha den eller den fullmakten, så får väl utvecklingen visa vad som kan vara den lämpliga kompetensfördelningen. När = statsrådet Wickman varit ute och talat i dessa frågor — hans uttalande citeras ju också av herr Holmberg — har han inte gett några särdeles långtgående löften. Han vill känna sig för och stå stadigt på marken innan han tar nästa steg, och jag tror det är en alldeles riktig politik. Sedan tar herr Holmberg i någon mån till brösttonerna och frågar: Är finansministern nu ute och underkänner de demokratiska borgerliga partiernas integritet när han försöker göra gällande att en socialdemokratisk regering är en bättre balans mot en storfinansens maktfaktor i det samspel som i utvecklingsperspektivet ändå måste till? Jag tror inte att herr Holmberg behöver ta till sådana där indignerade brösttoner. Jag vet — och det vet herr Holmberg också — att storfinansen är en maktfaktor, där antalet personer vid makten inte står i någon relation till den maktbefogenhet de har. På den punkten skiljer de sig från både folkpensionärer, LO-folket och studenter na. Man kan naturligtvis ställa frågan, och den har ju ställts i sista valrörelsen till storfinansen: Varför ger ni valanslag till högern och folkpartiet så flitigt och ambitiöst som ni gör? Storfinansen har varit ärlig nog att ge svaret, och det svaret har varit kort och gott detta: Vi tror att de kommer att lyssna till våra speciella intressen mer än vad socialdemokratin lyssnar till storfinansens intressen. Man säger väl inte detta helt utan att det finns någon anledning till det. Jag inskränker mig till att bara göra den reflexionen. Herr Dahlén, det händer nog ibland att jag får mig mina hurrilar i Aftonbladet, och det får nog mina kolleger också litet då och då. Och det skadar inte, det är väl som det skall vara i en demokratisk nations pressdialog. Vi kommer att ta det med fattning, så gå nu inte och var ängslig för min skull, herr Dahlén. Det är alldeles onödigt. Den här fotostatkopian som herr Dahlén vinkade med i talarstolen är ett falsifikat. Tidningen i fråga har inte varit underrättad om vad det var fråga om. Herr Dahlén tycks beklagligtvis inskränka sitt tidningsläsande till några få tidningar av tämligen ensidig karaktär. Följaktligen har herr Dahlén inte haft möjligheter att se de andra tidningsreferaten, som har klarat ut det här lilla missförståndet. Nog sagt om det. Herr Dahlén tar sedan upp frågan om den där hundralappen med herrar Hedlunds, Holmbergs och Wedéns fotografier och risken för att om de kommer i maktställning så blir hundralappen ingenting värd. Det rör sig om en lokal utgåva av en avdelning utav partiets ungdomsförbund — jag vill minnas att det är i Värmland. Det må väl tillhöra ungdomens privilegier att klippa till så där litet oreflekterat när den tycker att det är lämpligt. Ingen skall anklaga ungdomarna för det, men partiet kanske inte heller skall anklagas. Valaffischen, i den mån det var en sådan eller ett flygblad eller en pamflett eller vad det nu var, har inte auktoriserats av den socialdemokratiska partistyrelsen. Vidare är det väl på det sättet att så där riktigt finkänsliga är inte heller folkpartiets och herr Dahléns partivänner. Jag har någon gång observerat affischerna med alla de där halva tiorna, halva hundralapparna och halva kronorna som är ett resultat av att vi har att dras med en finansminister som heter Sträng. Han är kanske inte alldeles ensam om ansvaret för detta, eftersom det har varit en livlig och hel. hjärtad uppslutning av en majoritet i riksdagen kring de flesta förslag som han har lagt fram för riksdagen. Till herr Bengtson vill jag säga att det visserligen är rätt att det har varit en samlingsregering under kriget och att det har varit koalitionsregeringar vid ett par tillfällen. Men jag ägnade mig inte åt denna fråga, utan jag sade bara att socialdemokratin under de 36 år som förflutit sedan 1932 haft ledningen av det politiska samhällsarbetet. Den omständigheten att det tidvis har varit en samlingsregering eller en koalitionsregering förändrar inte det värdeomdöme jag har när jag använder begreppet ledning i det politiska arbetet — jag har ju erfarenheter från en sådan tid, vilket herr Bengtson inte har. Jag tycker att det är litet underligt, när herr Bengtson ideligen kommer tillbaka till ordet »suddande». Han har använt det vid tre eller fyra tillfällen här i dag, och han har nött på det många gånger tidigare. Jag har inte suddat när det gäller några investeringsresonemang. Jag har klart och tydligt sagt hur det förhåller sig, och jag har understrukit problemens vikt. Jag sade klart och tydligt i mitt första anförande att om det blir en expansion på industrisidan — vilket jag tror är nödvändigt — får vi ta konsekvenser na av detta i fråga om både resursfördelning och kreditgivning — inte bara i program och i offentliga prognoser, utan i praktisk politisk handling. Jag menar att herr Bengtson skjuter över målet, när han tar upp denna fråga i sitt senaste inlägg. Herr talman! Med detta tror jag mig ha bemött det som var nytt i de senaste inläggen.

Herr talman! Anledningen till att jag använde ordet sudda var att finansministern i 1967 års finansplan uttalade ganska starka förhoppningar om att de kommunala investeringarna skulle minska och att industriinvesteringarna skulle öka. En sådan utveckling ägde inte rum, men året därefter säger finansministern ingenting om att utvecklingen gått i motsatt riktning mot den som han hade önskat. Jag menar att detta inte var ett fullt klart uttryck, om vi nu skall använda litet andra ord. Låt mig fråga finansministern: Är finansministern nöjd med att industrins investeringar står stilla eller rent av går tillbaka bara de kompenseras av statliga och kommunala investeringar eller av investeringar på byggnadsområdet? Finansministern sade i sitt förra anförande, att han inte mottagit någon officiell begäran om rundabordskonferenser. Vi har talat om detta nu under fem, sex år i varje fall, men om det skall behöva gå så formellt till väga att finansministern skall ha en formell begäran om rundabordskonferenser, skall nog den saken kunna klaras ut, herr finansminister. Finansministern sade tidigare att jag hastade förbi skattefrågorna och ropade på en utredning. Jag vill säga att om socialdemokratiska partiet omedelbart vill göra någonting åt låginkomsttagarnas skatteproblem, är vi gärna med på detta. Herr Dahlén erinrade till exempel i fråga om kommunalskatten att man eventuellt skulle lägga en del av kostnaderna för vägunderhållet på kommuner och landsting. I detta fall har finansministern en möjlighet att låta staten svara för kostnaderna så att det inte vältras över ännu mera kostnader på kommunerna. Vi kan gärna Ööverlämna flera förslag till finansministern som går ut på att kommunerna avlastas kostnader och som innebär att låginkomstgrupperna får hjälp. Vidare har givetvis den vanliga frågan uppstått, nämligen varifrån pengarna skall tas. När denna fråga förs på tal, glömmer finansministern nästan alltid konsekvent bort att den produktionsökning som dock skulle kunna bli 4 procent rimligen bör kunna ge vissa ökade skatteintäkter, som skall fördelas på något sätt. Jag vet mycket väl att finansministern kommer att säga att dessa intäkter i många fall är intecknade, men någonting skall väl bli över som kan användas för olika ändamål. Då säger i varje fall vi: Sänk skatten först och främst för låginkomstgrupperna! Är socialdemokratiska partiet inte berett att ställa sig bakom ett sådant krav? Vill inte finansministern sänka skatterna för låginkomstgrupperna? Jag skall inte kommentera allt som sades i valrörelsen. Från socialdemokratiskt håll — och det var inte bara partiets lokala organisationer utan även mycket framstående socialdemokrater — talades det mycket om bidrag till partierna och att de borgerliga får pengar från storfinansen. Jag vill fråga finansministern: Vilka pengar fick centern från storfinansen? Är det den där tusenlappen från Weibulls som spökar? Det var inte vem som helst som skrev om den saken, utan det var det socialdemokratiska huvudorganet för södra Sverige, Arbetet i Malmö. Skall saker och ting klaras ut nu efter valet, så kanske finansministern är vänlig och svarar på den frågan också.

Herr talman! Finansminister Sträng har sagt att mitt krav på redovisning av den socialdemokratiska näringspolitiken är ett uttryck för en naiv uppfattning. Jag delar inte det värdeomdömet.

I finansministerns svar är det just det lilla ordet »annat» som behöver preciseras. Den enda precisering som finansministern gör när det gäller näringslivsprogrammet är att förklara att regeringen eventuellt tänker satsa på en ökad kreditgivning med skattebetalarnas pengar, en kreditgivning som de sedvanliga kreditinstituten inte skulle kunna klara. Krediterna skulle gå till utvecklingsprojekt samt till forskning och innovationer. Men forskning och innovationer innebär i första hand just investeringar inom näringslivet. För en stund sedan i sitt tidigare anförande konstaterade finansministern att det inte låg finansiella hinder bakom industrins svaga investeringsvilja utan andra hinder. Jag tycker därför att denna sparsamma förklaring rimligtvis borde utökas.

Sedan avslöjade finansminister Sträng till vår glädje att regeringen nu tydligen håller på att skriva direktiv för en utredning som kommer att behandla den industriella demokratin. Men finansministern talade där bara om de många människor som står på verkstadsgolvet, hur de skall kunna få ett ökat inflytande i företagen och hur de över huvud taget skall kunna få en känsla av ökat deltagande. Det är bra, men glöm inte, herr finansminister, alla de människor som står på kontorsgolv, arbetar i stora tunga administrationer eller är anställda på sjukhus, i landsting eller på andra områden, där det inte är fråga om ett verkstadsgolv utan ett kontorsgolv och där människorna säkerligen upplever samma känsla som de gör som står på ett verkstadsgolv. Ur den synvinkeln skall det bli intressant att ta del av finansministerns direktiv. Slutligen, herr talman, vill jag förklara att jag var glad över att höra att finansministern ändrade sig. I sitt första inlägg sade finansministern att det bara var socialdemokraterna som kunde åstadkomma balans i förhållandet till storfinansen. Nu säger finansministern att socialdemokraterna kan åstadkomma en bättre balans. Det är ju en värderingsfråga, och finansministern får göra vilka värderingar som helst.